Herr talman! Alla de här instanserna, bl.a. invandrarverket, har uttalat sig när det gäller modersmålsundervisningen. De säger att om den målsättning som riksdagen fastställt skall uppnås, så måste modersmålsträningen i förskolan omfatta alla barn, oavsett ålder, och kompletteras med uppsökande verksamhet för de barn som inte berörs av den kommunala barnomsorgen. Invandrarverket och andra myndigheters uppfattning i den här frågan är alltså tillräckligt klar, och det borde den vara också för Gabriel Romanus. Utskottet har hänvisat till en kommitté som har tillsatts för att utreda frågan om modersmålsträningen. Men i kommitténs direktiv står att kommittén inte får lägga fram några som helst förslag till förbättringar som innebär en kostnadsökning utöver den nuvarande ramen. Gabriel Romanus säger nu att det inte är fråga om pengar utan om metoder. Det strider direkt mot de direktiv som kommittén har fått. Då frågar jag mig: Hur skall kommittén kunna lägga fram några konstruktiva förslag till förbättringar när den inte kan bekosta dem?

Herr talman! När det gäller att förbättra hemspråksträningen tror jag inte att den trånga sektorn är statsbidragen. Det svåra tror jag är att lösa personfrågorna och att få till stånd en bra organisation. Men det är självklart — det sade jag också i ett tidigare inlägg — att det blir mycket svårt för utredningen att föreslå förbättringar av hemspråksträningen utan att detta område får tillföras nya medel. Det sade jag tidigare, och jag hoppas att det uppfattades. Jag har inte de tilläggsdirektiv som regeringen har lämnat, men om jag inte missminner mig står det där att utredningarna i första hand skall föreslå besparingar som svarar mot de utgiftsökningar de föreslår och på samma område som utgiftsökningarna. Om man föreslår utgiftsökningar utan att föreslå besparingar på motsvarande belopp, så skall man ange särskilda skäl för det. Det lär inte bli svårt för kommittén att klara den uppgiften. Ivar Nordberg! När det gäller att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen innebär de 50 miljonerna — med all respekt för beloppets storlek — bara en marginell ökning av statsbidraget. Samtidigt har man valt en konstruktion som innebär att varje kommun som vill komma i åtnjutande av dessa medel skall inlämna en ansökan till socialstyrelsen, varvid beslut fattas i varje särskilt fall. Jag tror inte att det är det bästa sättet. I stället tror jag mer på automatiskt verkande regler. Därmed har jag inte utlovat att automatiskt verkande regler som premierar kvalitetshöjningar kommer att införas. Det är en sak som vi får återkomma till. Vi vet alla hur budgetsituationen är. Kompletteringspropositionen och vad som sägs i den skall behandlas av riksdagen nu i vår. Jag kan bara erinra Ivar Nordberg om vad han redan känner till, nämligen att socialutskottet vid sin behandling av just den här frågan har påpekat att det, även om det i dag inte är ekonomiskt möjligt med en generell höjning av personaltätheten, kan finnas kommuner eller daghem som släpar efter och där det kan behövas en kvalitetshöjning. Som svar på frågan vad regeringen gör mer än att komma med allmänna uttalanden vill jag svara att vi väl ändå kan vara överens om, Ivar Nordberg, att det aldrig tidigare har satsats så mycket statliga pengar och aldrig tidigare skett så stora ökningar av anslagen till barnomsorg som under den tid vårt land har haft icke-socialistiska regeringar.

Herr talman! Under nästkommande riksmöte får ledamöterna tillfälle att behandla ett förslag om sänkt skolpliktsålder, vilket Birgitta Rydle och jag fört fram i motion 1979/80:1690 under den allmänna motionstiden. Motionen är remitterad till utbildningsutskottet, och jag skall därför inte nu gå närmare in på sakinnehållet. Men i ett avseende berör vårt förslag barnomsorgssektorn — nämligen i fråga om dennas totala kapacitet — på ett så ingripande sätt att jag funnit det motiverat att i anslutning till behandlingen av budgetpropositionens motsvarande del något beröra frågan. Skolplikten inträder sent i Sverige jämfört med flertalet andra länder. Det torde vara till nackdel för barnen i den högre förskoleåldern. Erfarenheterna visar att sexåringar normalt har god förmåga att lära sig läsa och skriva och dessutom har ett spontant intresse för en sådan, mer systematisk inlärning. De befinner sig i en receptiv ålder, som det finns all anledning ta vara på. Därmed undviker man också en viss ”lektrötthet”, som har iakttagits hos den åldersgruppen i förskolan. Vår höga skolpliktsålder har knappast någon pedagogisk motivering. Den är snarare ett uttryck för vad som bedömdes lämpligt i en tid med långa skolvägar och bristfälliga transportmöjligheter. För vissa barn från mer slutna miljöer utvecklades kanske också beredskapen för skolans förhållanden något långsammare. I dag torde däremot de allra flesta sexåringar vara mogna att börja i grundskolan — individuella hänsyn måste dock alltid tas. Skulle det gå att vinna förståelse för tanken på en med ett år genomsnittligt sänkt skolpliktsålder vore genomförandet inte något större problem. Man kan exempelvis under en sexårsperiod varje år ta in 14 månadskullar i grundskolan i stället för 12. Det innebär visserligen vid varje intagning ett ökat barnantal med ca 17 70, men det är mindre än den naturliga variationen mellan små och stora årskullar. Man bör givetvis passa på när vi befinner oss i en svacka i det avseendet. Efter den här perioden har sex tvåmånadersförskjutningar ägt rum, och sexåringarna är inne i grundskolan. Att jag har tagit upp denna tanke i dag beror således på sekundäreffekterna för barnomsorgen. Om flertalet sexåringar finns i grundskolan, kommer ett stort antal platser inom barnomsorgen att frigöras och stå till de yngre barnens förfogande. En årskull är ca 100000 barn. Det ger en belysning av förslagets innebörd för barnomsorgens del. Och detta som resultat av en förändring, vars syfte är att ge sexåringarna en för dem bättre anpassad miljö och verksamhet, ett rikare innehåll under ett viktigt år i deras utveckling. Herr talman! Ett förslag av den här karaktären kräver naturligtvis utredning och analys. Men jag har med detta inlägg önskat rikta uppmärksamheten på en fråga, som visserligen behandlas av utbildningsutskottet men vars konsekvenser bör observeras även av alla dem som sysslar med barnomsorgens utformning i vårt land.

Herr talman! Det pågår ett väldigt pingpongspel med kvaliteten på daghemmen och fritidshemmen. 1978 var folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna överens om vissa krav på kvaliteten. Vi reserverade oss i ett betänkande och krävde att riksdagen skulle fastställa bindande normer för kommunerna i väsentliga frågor. Särskilt underströk dessa tre partier vikten av normer när det gäller gruppstorlek och personaltäthet. Vi sade: ”Regeringen bör utarbeta erforderliga författningsbestämmelser om förskolans kvalitetsfrågor.” Det var på den tiden. Då gick socialdemokraterna emot detta krav — och moderaterna förstås. Nu gör socialdemokraterna ett försök att hjälpa upp kvaliteten inom barnomsorgen. Det är behjärtansvärt. Vi kommer att stödja socialdemokraternas reservation, även om vi tycker att det är alldeles för litet pengar. Jag kan konstatera, herr talman, att vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som har varit konsekvent i denna fråga. Vi har krävt konkreta åtgärder för att förbättra kvaliteten. De övriga partierna sviker gång efter annan. Speciellt sviker man när man befinner sig i den ställningen att man verkligen skulle kunna göra något för att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna har i många omgångar föreslagit ökad personaltäthet och minskad gruppstorlek, alltså sådana åtgärder som är de viktigaste om man vill förbättra kvaliteten. Att kvaliteten är dålig på många håll inom barnomsorgen har belagts av olika utredningar. Personaltätheten är för låg och barngrupperna för stora. Bl. a. har planeringsgruppen för barnomsorg redovisat detta förhållande såsom sin allra senaste utredning. Det är förstås barnen som far illa av den dåliga kvaliteten inom barnomsorgen och det nonchalanta spel som socialdemokraterna under vissa tider och de borgerliga partierna under andra tider bedriver. Jag vill avge den förklaringen att vi kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen. Men det skall klart framgå att det pågår ett pingpongspel med kvaliteten inom barnomsorgen från tid till annan. När det passar tar man itu med dessa frågor, men sedan springer man ifrån sina förslag. Det är barnen som far illa av detta.
Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är om man skall ha ett särskilt anslag på 50 milj.kr., så att kommunerna skall kunna söka bidrag hos socialstyrelsen till särskilt kvalitetshöjande åtgärder i vissa speciella fall. De frågor som Inga Lantz tar upp om mera allmänna riktlinjer för personaltäthet, gruppstorlekar och annat får vi återkomma till i höst. Då hoppas jag att vi har ett förslag från regeringen att ta ställning till. När Inga Lantz talar om den ståndpunkt som folkpartiet intog 1978, vill jag påminna om vad vi har gjort sedan dess för att följa upp den. Under den tid som folkpartiet ensamt bildade regering, och således också hade ledningen för socialdepartementet, tog vi fram en departementspromemoria som belyste de här frågorna. Den var också ute på remiss, och jag utgår från att den nu kommer att ligga till grund för den proposition som den nuvarande regeringen har utlovat. Syftet med den var just att belysa kvalitetsfrågorna och få fram förslag till åtgärder som skulle öka möjligheterna att få en godtagbar kvalitet på barnomsorgen över hela landet. Vi vet att kvaliteten på barnomsorgen inte är tillfredsställande överallt, men vi vet också att den är mycket växlande. Om man skall föra en realistisk diskussion om de här frågorna, måste man också vara medveten om det ekonomiska läge som både kommuner och stat i dag lever i. Vi tycker att det är viktigt i det ekonomiska läget att barnomsorgen och långtidssjukvården sätts främst. Det avspeglar sig också i kompletteringspropositionen; i ett läge där man i stort sett måste sätta stopp för utvecklingen på alla områden, lyfter man fram barnomsorg och långtidssjukvård som de verksamheter som skall få utvecklas. Det är ett uttryck för den vikt som vi lägger vid de frågorna. Men jag tror att man gör barnomsorgen en otjänst på längre sikt, om man inte vill medverka till att noga pröva utgifterna inom det området. Det sägs också i kompletteringspropositionen att man skall noga studera hur resurserna används och med bevarad kvalitet försöka att använda resurserna bättre. Det innebär bl.a. att man inte bara kan tala om allmänna riktlinjer för personaltäthet och gruppstorlekar, där man mäter antalet inskrivna barn och antalet anställda, utan man måste också studera hur resurserna används i praktiken. Det skall man enligt min uppfattning inte göra på ett sådant sätt att man laborerar med överinskrivning eller någonting som hotar kvaliteten. Men vi måste vara beredda att också ganska fritt pröva, hur man skall lägga om organisationen för att kunna försvara den stora satsning på barnomsorgen som Sveriges riksdag glädjande nog hittills har varit ense om och som också kommunerna har visat sig vara beredda till. Om vi skall få förståelse hos allmänheten för att fortsätta att låta barnomsorgen komma främst, måste vi också kunna visa att vi verkligen använder resurserna på ett effektivt sätt. Annars kommer vi att få en stark motreaktion, det är jag övertygad om. Här har vi ett gemensamt ansvar att inte bara ropa på högre procenttal och högre personaltäthet och allt detta, utan också vara beredda att sätta oss ner och studera hur det fungerar i praktiken och om vi kan utnyttja resurserna bättre. Det är bl.a. den diskussionen som vi får ta upp i höst, men det är alltså inte den frågan som är uppe till behandling här i dag.
Herr talman! Bevare oss för den promemoria som Gabriel Romanus här pöste över — den borde han egentligen skämmas för! Den är alltså svaret från den borgerliga regeringen på löftena om att utfärda bindande normer för kommunerna när det gäller kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen. I promemorian föreslås inte en enda bindande norm. Tvärtom vill man ta bort den enda norm som finns i dag, den s.k. ytnormen. Det är vad man har gjort i den promemorian, och det är ingenting att pösa över utan i stället någonting som Gabriel Romanus borde beklaga. Är det den promemorian som skall ligga till grund för höstens diskussion om kvalitet, då kan man verkligen misströsta. Det sägs i reservationen att de 50 miljonerna bör kunna bidra till att man kan öka personaltätheten. Vi tycker att detta är vällovligt, eftersom en ökad personaltäthet behövs på många håll. Men vi menar att det inte räcker med att föreslå 50 miljoner. Det behövs sådana konkreta åtgärder som vänsterpartiet kommunisterna föreslår, om man verkligen skall komma någon vart i den här frågan, men en bit på väg kan man naturligtvis komma Sedan vill jag säga att det sker en social nedrustning ute i kommunerna. I min kommun är det en tendens att öka gruppstorlekarna. Man skall ha ett ökat resursutnyttjande, heter det. Det innebär att man låter fritidshemsbarnen och deltidsbarnen dela på samma rum, och följden blir naturligtvis att man får en försämrad kvalitet. Det finns också tendenser att öka gruppstorlekarna totalt sett ute i kommunerna, därför att utbyggnaden av barnomsorgen är så katastrofalt låg att man måste göra någonting för att minska kön till daghemsplatserna. När man skall försöka tillgodose efterfrågan på daghemsplatser får alltså kvaliteten komma i kläm. Med den regeringspolitik som förs kommer det att bli ännu värre på båda dessa områden, och vi får försämringar såväl när det gäller kvantitet som när det gäller kvalitet.
Herr talman! När argumentationen är svag, tillämpar somliga metoden att höja rösten och använda skällsord. Det är den reflexion man gör när man lyssnar till Inga Lantz senaste inlägg. Jag vill inte påstå att promemorian var något underverk, men när det gäller statens krav på kommunerna innebar den ändå en viktig förskjutning, så till vida att man lättade på kraven i fråga om yta och lokaler och i stället ökade kraven i fråga om personal och gruppstorlekar. Det var ett uttryck för den syn som i varje fall vi i folkpartiet har på kvalitetsfrågorna, dvs. att det är personalfrågorna, som är viktigast i sammanhanget. Så till resonemanget att om vi skall kunna fortsätta att sätta barnomsorgen främst, måste vi också visa en viss beredvillighet att skärskåda hur kommunerna använder resurserna. Om Inga Lantz har någon som helst förståelse för detta resonemang, så dolde hon det mycket skickligt i sitt senaste inlägg.
Herr talman! Jag höjer inte rösten på grund av att jag har brist på argument —- tvärtom, jag skulle kunna göra ytterligare ett långt inlägg i den här frågan — utan om jag talar högt beror det på att jag har en ganska tunn röst.

Herr talman! När jag föddes levde drygt 2 miljoner människor i och av det svenska jordbruket. I dag har strukturrationaliseringen skurit bort nio tiondelar av den bondebefolkningen från dess ursprungliga liv i närhet till naturen med dess rikedom i årstidernas växlingar, i växande och utslocknande grönska, i jordens och växternas dofter som skiftar med dygnet och vindarnas rörelser och som är olika efter vårens tysta och livgivande regn, efter somrarnas kraftfulla åskregn och efter höstarnas fuktiga och tröstlösa evighetsregn. Den befolkningen hade också tillgång i sin dagliga gärning till kustlandskapens och fjällhedarnas karga skönhet och skogslandskapens överväldigande och täta närhet till grönska, grenverk och djurliv och till sol och vindar över slättlandskapen. Vad som skett med bondebefolkningen har sin motsvarighet i upplösningen av fiskenäringen och av de gamla bruksmiljöerna. Svenskarna har genom den inre migrationen tvingats att leva i nya miljöer, och det har gått fort. Större delen av koncentrationen till industrioch tätorter har genomförts under en generation. Våra pensionärer har till stor del minnen från sin barndom av livet där ute i de svenska landskapen med dess närhet till ljus och luft men också till en rikedom av upplevelser och en djupare förståelse av sambanden mellan våra liv och en natur som i dag för allt fler framstår som en omistlig men alltmer svåråtkomlig och exklusiv tillgång. Utbytet av omflyttningen har varit materiellt. Närheten till naturen hade sitt pris, som många då som nu måste betala med djupaste armod och fattigdom och med hårt slit. Men fattigdomen på den tiden, som vi för ingen del vill ha tillbaka, hade också sin rikedom, en gång åskådliggjord av den gamle socialisten och förre landshövdingen i Bohuslän Per Nyström i berättelsen om torpargumman som efter besöket hos kungen i de praktfulla gemaken uppe i Tessins slott här i Gamla stan blev tillfrågad av en vaktmästare om hon någonsin sett något vackrare och svarade att jodå, det hade hon visst det, och det var bara ett vanligt majregn. Man måste veta något om de torra vårarna nere vid västkusten för att förstå hur nytta kan förenas med nöje och därmed känna med den torparhustrun och inse att också den materiella rikedom som vi har har sitt armod. I dag återfinns huvuddelen av den omflyttade bondeoch fiskebefolkningen i städernas och tätorternas industrier och i den offentliga sektor som vuxit fram ur utslagningen genom industriernas höjda produktivitet. Bara i mitt Bohuslän har mer än halva befolkningen flyttat från norr om Uddevalla till söder därom och finns nu till större delen koncentrerad till Uddevallaoch Göteborgsregionerna.

De hårt arbetande människorna i de nya befolkningskoncentrationerna har självfallet behov av den rekreation som kan ges bara genom tillgången till liv, hälsa och pånyttfödelse därute i de svenska landskapens rikedomar. I dag är det inte det gamla bondesamhällets fattigdom och hårda slit som utarmar människorna och hindrar dem att uppleva rikedomen i närheten till naturens och landskapens skönhet och rikedomarna i naturupplevelserna. Det har i en aldrig tidigare skådad omfattning skapats materiella resurser som kan fördelas så att alla i befolkningen kan få sin rättmätiga del av de tillgångar som ligger i den svenska naturen. Det som i dag hindrar oss att lösa det problemet ligger på det politiska planet. Det är ett fördelningsproblem.

När färdvägen in i industrisamhället accepterats blev den sedvanerätten en tillgång. Landet med dess natur skulle finnas till för oss allihop, oavsett ägooch inkomstförhållanden. För oss som minns hur stränder och ägor på den tiden var privatiserade genom stängsel och skyltar blev den där allemansrätten en öppning till ett nytt synsätt. Och när vi under 1960-talet fick en ny strandlag som fredade området innanför en 300-metersgräns från stränderna och skyltarna med ”Privat” började försvinna var det en bekräftelse på att det land och den natur som våra skalder besjöng så vackert var alla svenskars och inte bara tillhörde några få.

Hur betydelsefulla dessa uppgifter kom att uppfattas har vi blivit varse genom 1970-talets s.k. gröna-vågen-rörelser, livligt exploaterade politiskt av främst centerpartiet. Ändå är det väl i dag inte mer än rätt om man konstaterar, att även om det nåddes en bred enighet kring 1960 och 1970-talens miljölagstiftningar, så har de i allt väsentligt utformats av socialdemokratiska propositionsskrivare. Det var också i den andan som riksdagen 1975 samstämmigt beslutade satsa på rekreation i 25 skilda områden i landet, vilket beslut följdes upp 1976 genom tillsättandet av rekreationsberedningen, som skulle följa upp riksdagsbesluten. I den andan tillkom också det s.k. Åreprojektet, som staten skulle ta ett särskilt ansvar för. Det skulle bli ett pilotprojekt, varigenom erfarenheter och lärdomar skulle kunna dras vid utbyggnaden av de andra 24 områdena. Även om också de besluten döljer motsättningar i form av å ena sidan krav på social inriktning med folkhälsosynpunkter i botten, och därmed kommunalekonomiska och statsfinansiella satsningar, och å andra sidan krav på marknadsföring, företagsekonomisk kalkyl och profitintressen, blev det ändå möjligt att nå i stort sett enhälliga riksdagsbeslut i frågan fram till nu. Det fanns ännu rester av expansion och dynamik i landets ekonomi som hjälpligt kunde brygga över klassmässiga och andra motsättningar. Nu är läget ett annat. Stagnationen är över oss, och tydligen med för regeringen förlamande kraft. Borta är centerpartiets ideologiska krav på ”social marknadshushållning” , och lika bortkomna har folkpartisterna blivit. Kvar står den allt naknare anpassningen till moderaternas tro på självsanering, ”nyindividualism” och marknadskrafter. Det är så man får se bakgrunden till årets förslag i regeringens proposition 1979/80:125 från jordbruksdepartementet att nu avsluta Åreprojektet. Från mitten av 1970-talet har vi sett hur de nådda sociala landvinningarna alltmer naggats i kanten. Privatskyltarna börjar dyka upp igen. De överblivna kapitalutrustningarna från 1960 och 1970-talens byggsatsningar dyker upp och letar efter nya objekt att exploatera, men nu i form av grönavågen-längtan till villasamhällenas avskildhet och fritidsstugornas paradisdrömmar och andelslägenheter. Ofta förekommer där svårkombinerade turer mellan drömmar om rekreation och spekulation. Där kommunerna nyss, intresserade av de sociala målen, tvingats vika sig och staten halkar ut glider i stället den kapitalistiska spekulationsmaskinen in på väl penningsmorda hjul. Ty — så är det — finns det inte skattekraft och social vilja, nog finns det ändå alltid pengar och kapitalintressen som är tillgängliga för Det finns därför i dag anledning att erinra om i vilken anda de beslut som hittills har gällt fattades. Redan i mars 1972 tillsattes en särskild arbetsgrupp för att skyndsamt utreda delfrågor som uppkommit vid remissbehandlingen av Åreprojektet. I sin slutrapport till regeringen säger den här gruppen under hösten 1972, att ”väsentligt för utbyggnad av fjärrekreationsområden är att dessa inriktas på låga och konkurrenskraftiga boendeoch resekostnader. Med en sådan inriktning kan förutsättningar skapas för att ge de goda rekreationsmöjligheter som Åreregionen kan erbjuda även åt barnfamiljer och lägre inkomsttagare. Detta måste beaktas och bevakas i den planering som följer på ett beslut efter Arbetsgruppens förslag.” Landstingsoch kommunrepresentanterna skriver helt under på denna målsättning och understryker att en försöksverksamhet i projektet kräver aktiva samhälleliga, dvs. statliga och regionalpolitiska, insatser med noggrann uppföljning av utvecklingen. Det intressanta är att de berörda kommunalpolitikerna med all tillgänglig kraft också nu söker fasthålla vid de av riksdagen antagna folkhälsomålen för den utlagda rekreationspolitiken. Men som klargjordes med önskvärd tydlighet för utskottet då vi besökte kommunen den 9 maj för att orientera oss inför beslutet kan inte kommunen ensam bära regionalpolitiska och rikspolitiska satsningar. Sviker riksdag och regering så öppnas dammluckorna för privatisering och spekulation, och de förnämsta resurserna blir tillgängliga främst för den penningstarka publiken. Det är detta som dagens beslut under betänkandets 14 mom. gäller. Här måste jag ställa en fråga till Karl-Eric Norrby, som står på talarlistan strax efter mig och som representerar centerpartiet och utskottsmajoriteten. Känner inte Karl-Eric Norrby, som varit med om de tidigare besluten och vet vad hans parti står för, en viss tvekan inför att ge sig hän åt denna utskottsmajoritetens skrivning som innebär att man vill avsluta Åreprojektet? Kommunrepresentanterna där uppe bönföll oss ju om att vi skulle fortsätta med projektet, eftersom det inte är färdigt och inte kan utvärderas och ge erfarenheter till glädje för de andra 24 projekten som så småningom också skall fullföljas. Ett bifall till reservation 2 kan emellertid rädda projektets sociala karaktär för den närmaste framtiden och därmed möjliggöra såväl för den berörda regionen som för riksdag och regering att göra den avsedda utvärderingen av ett fullgånget projekt, som dagens halvmesyr inte medger. Dagens beslut gäller alltså om de redan beslutade ekonomiska satsningarna från stat och kommun skall räddas åt en bred allmänhet eller utnyttjas som basresurs för privat spekulation. med vad vi har nu, liksom möjlighet att skyndsamt skapa ett bredare parlamentariskt underlag för den fortsatta utredningen om den statliga rekreationsoch turistpolitiken än vad nuvarande enmansutredare kan ge. Det innebär ingen desavuering av den nuvarande utredaren personligen, men det innebär att vi uppmärksammar att problemen rymmer större och tilltagande komplikationer än vad läget gav vid handen då denne utredare tillsattes. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 1, vilket innebär bifall till motion 1979/80:967, yrkande 2. Konkret innebär det att vi stöder motionsyrkandet om att Östersund, som den enda residensstaden inom fjällänsområdena med tyngd i turistoch rekreationsnäringen, bör vara platsen för en lokalisering av ett fjällsäkerhetsråd. Här finns huvuddelen av fjällturistströmmarna, och här finns redan närliggande administrativa länsresurser samlade. Övervägande rationella skäl talar alltså för en utlokalisering av rådet till Östersund. Herr talman! Jag yrkar alltså med det anförda bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2 och 3 i nämnda betänkande.

Herr talman! När vi skall besluta om stöd till idrott och idrottsanläggningar finns i bakgrunden den syn vi har på hela begreppet fysisk kultur. Det är på tiden att vi sätter in idrotten, dvs. den fysiska kulturen, i arbetsliv, skolor, sjukhus, massmedia, stadsplanering, semester och övrig fritid, att vi sätter in den fysiska kulturen i ett ekonomiskt och kulturellt sammanhang -— inte för att köra över den folkrörelseidé som idrotten bygger på utan för att utveckla den och ge den nya och för samhället viktiga dimensioner. Idrottens folkrörelseidé håller nu sakta men säkert på att dö ut på den kommersiella idrottens altare. 1970 års idrottspolitiska beslut innebar positiva uttalanden till förmån för breddoch motionsidrott. Att dessa uttalanden bara till en ringa del har uppfyllts upplever vi inom vpk inte som någon större sensation. Det hade med tanke på de konkreta åtgärder som vidtagits kanske varit märkvärdigare om det skett några genomgripande förändringar. Med den idrottssyn — synen på fysisk kultur — som råder inom härskande organ är det närmast omöjligt att få till stånd avgörande förändringar. Men idrotten är alldeles för viktig för att inte tas på allvar av ansvariga politiker och myndigheter. Det är närmast en skyldighet för riksdagen att se idrotten som en mycket viktig del av den mänskliga kulturen, att engagera allt fler människor i idrott och fysiska aktiviteter och att låta idrotten på bredden växa in i hela vårt samhälle. Det vore enkelt för oss inom vpk att nöja oss med att säga att det som har gått snett är en logisk följd av det kapitalistiska systemet, att det är grunden till att vi har den idrott vi har i dag — med en elitidrott som är helt kommersiell och vars utövare ser ut som levande reklampelare, en ungdomsidrott som gynnar ett fåtal massmediaengagerade grenar och som i sin förlängning stänger ute de flesta kvinnor, handikappade och män över 25-30 år. Men vi intar inte denna förnöjsamma och bekväma attityd. Vi vill genom våra förslag i motionen förbättra och förändra strukturen inom idrotten och göra det möjligt för idrotten att inte ätas upp av och vara ett lätt byte för kommersiella krafter. Vi har i vår motion konstaterat att idrotten är Sveriges största folkrörelse. Men det är en folkrörelse på undantag. Dess ekonomiska stöd från staten är knappt, vilket skickar en stor del av idrottsrörelsen i armarna på kommersiella intressen. Vi har lagt fram ett stort antal förslag för att motverka detta. Vi har för det första begärt att Riksidrottsförbundet skall få det anslag som man har äskat. Tyvärr prutar både regering och riksdag — om den följer utskottets förslag —, och den prutningen kommer i sin förlängning att gå ut över breddidrotten. Många tusen människor avsätter stora delar av sin fritid för uppdrag som ledare inom idrottsrörelsen. Det gör de av omtanke om ungdomen och för att möjliggöra fritidsverksamheter i samhället. Man jobbar i stort sett ideellt, man gör stora ekonomiska och andra uppoffringar. Vi vill för det andra jämföra dessa människor med dem som är studiecirkelledare och anser att de som jobbar inom idrotten skall arvoderas på samma grunder som studieledarna inom studieförbunden. Tyvärr är utskottet ganska negativt till vårt förslag och anför att dylika åtgärder måste vidtas inom det ordinarie anslaget. Det visar, tycker vi, att det krävs en större satsning på idrotten — framför allt för att gynna breddidrotten. För det tredje tar vi upp idrottsresorna. De är visserligen under utredning, och det har skett stora framgångar på det området, men vi vill ändå framhålla att det är viktigt att ge särskilt samhällsstöd för att hjälpa framför allt klubbarna i glesbygden. Utskottet säger nej till vårt krav och hänvisar till att det pågår förhandlingar och utredningar på det här området — men vi menar att man måste sätta in åtgärder i det här läget, och vi hoppas att insatser kommer att göras framöver. För det fjärde pekar vi på idrottens klasskaraktär och även på kvinnoförtrycket. Kvinnokampen har kommit in i idrotten på ett mycket markant sätt på senare tid. Kvinnliga idrottsutövare har pekat på det som de ser framför sig, nämligen att kvinnorna sätts på undantag. Det gäller både kvinnor i lagidrott och kvinnor i andra idrotter. Nu har Riksidrottsförbundet inte varit helt okänsligt för sådana här krav, utan man har sakta — mycket sakta — försökt förbättra villkoren för kvinnorna. Men det behövs starkt ökade insatser för att man skall komma vidare. Framför allt gäller det här ledartillgång, träningstider, ekonomiska villkor. Sedan kan vi titta på bevakningen av kvinnoidrotten i de rikstäckande massmedierna, så kan vi se att den är både utmanande och nonchalant. För att ytterligare stimulera kvinnoidrotten bör man, anser vi, ändra reglerna för statsbidrag så att de organisationer som bedriver kvinnoidrott kan få del av det stöd som utgår till ungdomsorganisationerna. Det skulle stimulera kvinnoidrotten. Tyvärr säger utskottet nej och vill inte ändra de reglerna. Men menar man någonting med att man vill satsa på kvinnoidrotten borde man inse att det skulle vara en verksam åtgärd, framför allt för en satsning på breddidrott. Vi menar också att de funktionärer som uppoffrar sig och många gånger arbetar ideellt för att leda framför allt våra lagidrotter i stort sett kommer på undantag. De kommer helt bort i de rikstäckande idrottsorganisationernas knappa budgetar. Vi anser t.ex. Domareförbundet skulle kunna få ett reservationsanslag på 100 000 kr. för att kunna förbättra sina villkor. Vidare anser vi att normerna bör ändras för de idrottsklubbar som satsar på breddverksamhet i större utsträckning. Tyvärr får vi också på den punkten ett avböjande svar från utskottet, som hänvisar till att detta syfte tillgodoses inom ramen för den totala verksamheten. Men vill man göra insatser på områden där direkta resultat skulle kunna nås bör man satsa dem t.ex. på klubbar som konsekvent går in för breddidrott liksom på klubbar som inriktar sig på människor med handikapp och liknande svårigheter att utöva s.k. vanlig idrott. Nu hoppas vi att Riksidrottsförbundet följer upp sina tankegångar i dessa avseenden och att riksdagen framöver kommer att ge pengar till handikappidrott och ser till att idrottsplatser och träningslokaler blir handikappanpassade. Vi tycker också att det bör tillsättas en utredning som ser till att vi får statliga stipendieformer vilka ger trygghet åt idrottsutövare på elitnivå, under former som innebär att det inte skapas en idrottsadel. Det är nämligen i princip ingen motsättning mellan breddoch motionsidrott. Elitidrotten skall stimulera och ge intresse. I negativ mening skall egentligen elitidrottarna offra sig för att hela samhället skall stimuleras till fysisk fostran. Det är först när de kommersiella intressena kommer in i elitidrotten som den kommer i motsättning till breddoch motionsidrotten. Målen och medlen för idrottsutövande underkastas då de kommersiella krafternas villkor. Därför måste idrottsrörelsen i hela sin bredd rida spärr mot näringslivets inflytande. Det är en illusion att tro att man kan låta näringslivet vara med och finansiera de attraktiva massmediaidrotterna, utan att det samtidigt rycker till sig inflytandet över styrmedlen för idrotten. Elitidrotten är en viktig del i vår fysiska fostran och förtjänar ett bättre öde än att hamna i klorna på kommersiella krafter i vårt land. Det finns i debatten om den fysiska kulturen och elitidrotten exempel på att enskilda personer fått schavottera i anslutning till olika ställningstaganden. I sin förlängning är det hela den fysiska kulturen som ifrågasätts när en känd och populär idrottsman hamnar i de kommersiella krafternas garn. Att kasta sig över den enskilda personen i ett sådant sammanhang måste vara felaktigt. Egentligen är det hela det system som elitidrotten vilar på som får bakläxa när personerna i fråga flyttar utomlands. Att taställning för eller emot det kommersiella i vår idrott är att ta ställning till vilken kultursyn vi skall ha. Tyvärr upplever jag att det i förlängningen är fråga om ett negativt ställningstagande när kulturutskottet i bred enighet släpper hela den fysiska kulturen. Samtidigt har vi exempel på exempel som visar att elitidrotten sätter djupa spår i och snedvrider motionsidrotten. Ett ställningstagande för en utvidgad idrott är också ett ställningstagande för folkrörelseidén. Vi kan inte låta en så omfattande folkrörelse som idrottsrörelsen fortsätta att leva på t.ex. bingooch lotteriverksamhet. Det är ett hån mot våra kunniga tränare och ledare att inte ge dem rätten att använda sina kunskaper där de bäst behövs, dvs. hos de aktiva. Ge dagens ledare och tränare vad de förtjänar i lön! Vi kan inte fortsätta att låta kommersiella krafter ohämmat tränga in i vår idrott och skapa en ideologi där kvinnor, handikappade och idrottsligt mindre begåvade inte har möjlighet att utöva idrott eller alternativt påtvingas en rekreationsform som till sin karaktär är helt olika den som erbjuds de mer högpresterande människorna i vårt samhälle. Ien bredare syn på fysisk kultur måste man ta in hela rekreationspolitiken, möjligheterna för de breda folklagren att utnyttja attraktiva områden och miljöer som är positiva ur hela folkhälsans synpunkt. Dessa möjligheter hotas uppenbarligen av en mycket snabb privatisering, någonting som vi behandlat tidigare med anledning av ett betänkande från civilutskottet. Det är snabba åtgärder som behöver vidtas. Vpk har i sin motion 586 föreslagit ett åtgärdsprogram för att säkerställa möjligheterna till semester med vila och rekreation för de grupper som behöver det. En semesteroch rekreationsfond skulle ge framför allt de lågavlönade barnfamiljerna och andra som inte har det ekonomiskt så välbeställt bidrag till semester och rekreation. En sådan fond måste kunna finansieras exempelvis av företagens omsättning. Fonden skulle kunna handhas av fackföreningsrörelsen och användas bl.a. för att uppföra semesterbyar, byar för rekreation och byar för bred fysisk kultur. Detta skulle gynna hela folkhälsan och framför allt dem som mest skulle behöva det. I utskottets avslagsyrkande finns motiveringen att någon framställning härom inte gjorts av de två största löntagarorganisationerna, dvs. LO och TCO. Men det kan väl inte vara helt obekant för kulturutskottet att det förs en ganska livlig debatt om detta inom fackföreningsrörelsen. Bl. a. har LO:s ordförande vid ett flertal tillfällen gjort sin stämma hörd och framfört tankegångar av det här slaget. Man behöver bara lyssna till debatterna vid de fackliga kongresserna för att finna att detta förslag har ett brett stöd. Fackföreningsrörelsen vill själv ta tag i frågan om semester och rekreation samt en bred fysisk kultur. I detta betänkande behandlas också motionen 1248, som tangerar de motioner som behandlats i civilutskottet. Det gäller fritidsanläggningar och semesterbyar i Bohuslän. Vi vill att sådana skall uppföras på de villkor som vi har skisserat. Detta är viktiga krav för hela den fysiska kulturen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionerna 586, 1891 och 1248.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 30 behandlas bl.a. frågor rörande statens vidare engagemang i Åreprojektet, frågor rörande rekreation och turism samt stödet till idrotten. Utskottets ställningstaganden i frågorna rörande Åreprojektet, rekreation och turism har föranlett utskottets socialdemokrater att i tre reservationer framlägga sina synpunkter i dessa frågor. Jag skall återkomma till dessa reservationer men vill inledningsvis konstatera utskottets stora enighet när det gäller anslaget Stöd till idrotten. I budgetpropositionen föreslås en höjning av anslaget till organisationsstöd med 13 milj.kr. till 143 850 000 kr. Anslagshöjningen innebär en nästan tioprocentig höjning jämfört med föregående år, och utskottet har med hänsyn till det budgetekonomiska läget ansett sig inte böra föreslå någon ytterligare höjning, varför vi hemställer att vpk-motionen 1891 avslås i denna del. I samma motion föreslås också en rad åtgärder på det idrottsliga området, t.ex. ett särskilt aktivitetsstöd till klubbar med kvinnoidrott, statliga stipendieformer och social trygghet åt idrottsutövare på elitnivå, anslag till Svenska domareförbundet, m.m. En del av dessa frågor är inte nya för året, utan vi har även tidigare haft anledning att ta ställning till förslagen. Det skulle här föra för långt att redogöra för utskottets ställningstaganden i alla dessa frågor, men grundläggande för utskottets avslagsyrkanden är den hänvisning som görs till Riksidrottsförbundets genomförda eller planerade åtgärder inom riksidrotten. När det gäller kvinnoidrott t.ex. antog riksidrottsmötet redan i november 1977 ett handlingsprogram för kvinnlig idrott rubricerat ”Idrott tillsammans — på samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar”. Beslutet innebär att Riksidrottsförbundet under tre år skall göra omfattande specialsatsningar på kvinnlig idrott. Under de två första åren har särskilda medel anvisats till specialförbundens satsningar på kvinnlig idrott. För satsningar under det tredje året har till 43 specialförbund anslagits varierande summor, uppgående till sammanlagt 1,5 milj.kr. I budgetpropositionen har också medel reserverats för en invandrarkonsulent, vilket hälsas med tillfredsställelse. När det gäller idrottsutövning på elitnivå pekar utskottet på den omfattande idrottsgymnasieverksamhet som bedrivs i vårt land och där ungdomar har möjlighet att kombinera studier och idrottsutövning. Sådan verksamhet bedrivs f. n. i 36 kommuner i samarbete med 18 specialförbund. Med hänvisning till Riksidrottsförbundets åtgärder inom sitt verksamhetsområde föreslår kulturutskottet att riksdagen avslår motion 1891. Frågor rörande rekreation och turism har tilldragit sig betydande intresse av antalet motioner att döma. De flesta motioner tar upp frågor av lokal natur, medan andra motioner tar upp frågor av mer principiell natur, t.ex. förslagen om tilläggsdirektiv till utredningen om den statliga rekreationsoch turistpolitiken. När det gäller frågor rörande rekreation och turism kan konstateras att området har varit — och är — föremål för flera statliga utredningars arbete. F.n. är rekreationsberedningen, Sveriges turistråd, fritidsboendekommittén och den tidigare nämnda utredningen om den statliga rekreationsoch turistpolitiken sysselsatta med utredningsoch planeringsarbete inom området. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till det pågående arbetet och till redan vidtagna åtgärder och anser sig därför inte ha anledning att biträda förslaget om tilläggsdirektiv eller om en utökning av den sistnämnda utredningen. En försening av arbetet kan också riskeras om man nu förändrar utredningens sammansättning. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet motionen 1252, yrkandena 2 och 3. I motion 967 föreslås bl.a. att det nyligen inrättade fjällsäkerhetsrådet lokaliseras till Östersund. Utskottet hade i fjol att ta ställning till förslag till lokalisering av fjällsäkerhetsrådet och uttalade då att detsamma borde förläggas till något av de fyra fjällänen. Utskottet tog då inte ställning till frågan huruvida en länshuvudort eller en annan ort i fjällänen skulle väljas som kansliort, utan ansåg att det bör ankomma på regeringen att utse denna. Utskottet vidhåller den uppfattningen, varför motion 967 bör avslås, såvitt den avser fjällsäkerhetsrådets lokalisering till Östersund. När det slutligen gäller Åreprojektet har utbyggnaden för turism och rekreation i Åreområdet under större delen av 1970-talet varit föremål för statsmakternas särskilda intresse. Den huvudsakliga inriktningen av projektet lades fast genom beslut under åren 1973-1977. De ställningstaganden som då gjordes innebar att staten skulle stimulera en utbyggnad av turistoch rekreationsanläggningar som kunde utnyttjas av stora befolkningsgrupper. Utbyggnaden förutsattes ske i etapper, och staten skulle enligt ett principbeslut 1974 medverka vid finansieringen av den första deletappen genom statligt stöd för sysselsättningen m.m. i området. Staten skulle också delta i det fortsatta planeringsoch projekteringsarbetet. Som framgår av den i proposition 1979/80:125 lämnade redogörelsen uppgår de sammanlagda direkta statliga insatserna inom projektet — frånsett lokaliseringsstöd, beredskapsmedel och stöd i andra generella former som kommit Åreprojektet till del — nu till ca. 140 milj.kr. i form av bidrag och lån. De förslag avseende Åreprojektet som läggs fram i proposition 125 innebär i korthet när det gäller ekonomiska frågor att staten efterger en fordran på ÅKAB i form av dels lokaliseringslån till ett belopp av 8 260 000 kr. jämte upplupen ränta, dels ett villkorslån på 30 milj.kr. Vidare får ÅKAB göra investeringar i skidliftar m.m. med statligt bidrag inom ramen 10 milj.kr. Det föreslås att 5 milj.kr. reserveras för bidrag till finansieringen i syfte att främja sommarturismen. Därtill anmäls i propositionen att vissa bidrag till skidskolelift samt skidoch vandringsleder m.m. avses komma att utgå från anslaget till anläggningsstöd. Sammantaget innebär detta dels eftergivande av statliga fordringar om 38 260 000 kr. jämte viss ränta, dels anvisande av 15 milj.kr. på tilläggsstat, dels också en utfästelse om vissa ytterligare bidrag. Avsikten är att statens extraordinära engagemang i Åreprojektet skall avslutas i och med att de beslut fattas som utskottet nu redovisat. Utskottet har tidigare vid sin behandling av frågan om ekonomiskt stöd till Åreprojektet betonat projektets värde sett från social synpunkt och med hänsyn till sysselsättningsaspekten. Samtidigt uttalar utskottet att projektet borde fullföljas i stort sett i den omfattning som beslutades 1974. Den utbyggnadsetapp varom principbeslut fattades 1974 har inte genomförts till fullo och kommer inte heller att fullföljas genom de statliga bidrag som förordas i proposition 125. Den planerade stugbyn med 400 bäddplatser har inte kommit till utförande, bl.a. med anledning av att huvudintressenten skjutit sin medverkan på framtiden. De sammanlagda direkta statliga insatserna inom Åreprojektet överstiger avsevärt de kostnader som beräknades 1974. Detta visar att stor hänsyn tagits till det ekonomiska läget i Åre kommun, och det är samtidigt ett uttryck för den betydelse som statsmakterna tillmätt projektet. Det bör framhållas att statens medverkan inneburit att projektet i flera avseenden kommit att genomföras med väsentligt högre ambitionsnivå än vad som angetts i de ursprungliga planerna. Detta gäller främst vattenoch avloppssystemet inkl. reningsverket. De statliga stödinsatserna har avsett sådana åtgärder som prioriterats högst av Åre kommun. Kabinbanorna är sedan ett par år i drift. Den erbjuder möjligheter även för rörelsehindrade att komma upp på fjället och utnyttjas enligt uppgift också i stor utsträckning av exempelvis pensionärsgrupper. Innebörden av regeringens förslag om avslutande av statens extraordinära engagemang i Åreprojektet är att den statliga försöksverksamheten med utveckling av ett viss primärt rekreationsområde upphör. Åreområdet kommer därmed att i fortsättningen jämställas med andra primära rekreationsområden i vad avser statens insatser och inbegripas i det arbete som särskilt inriktas på dessa områden. Samtidigt kan konstateras att propositionen innebär att staten visar ett särskilt ansvar för Åreprojektet genom att efterskänka lånefordringar på sammanlagt över 38 milj.kr. Därtill kommer de statliga bidrag till investeringar i bl.a. skidliftar och anläggningar för sommarturism som föreslås i propositionen och som avses utgå under en flerårsperiod. Under de närmaste åren kommer statens medverkan i Åreprojektet därigenom att bestå. Enligt utskottets bedömning har genom statens hittillsvarande insatser i Åreprojektet lagts en god grund för fortsatt utveckling av turism och rekreation i Åreområdet. Förutsättningarna för en positiv utveckling av projektet kommer ytterligare att förbättras vid riksdagens bifall till de ekonomiska stödåtgärder som förordas i propositionen. Utskottet utgår från att den fortsatta utvecklingen i Åreområdet kommer att präglas av det sociala synsätt som inte bara gäller för Åreprojektet utan som, enligt statsmakternas beslut, skall gälla generellt för samhällets insatser för turism och rekreation. Detta synsätt kommer självfallet även att vara vägledande för rekreationsberedningen i dess samordnande och åtgärdsinriktade arbete. Sammanfattningsvis anser utskottet att man inte behöver befara att de sociala intentionerna i Åreprojektet kommer att åsidosättas även om staten avslutar sitt extraordinära engagemang. Med hänsyn härtill och till de förutsättningar utskottet bedömer föreligga att ytterligare utveckla Åreområdet som ett primärt rekreationsområde tillstyrker utskottet de i propositionen, för riksdagens godkännande, framlagda förslagen. Detta innebär att utskottet inte är berett att förorda att riksdagen anhåller om fortsatta extraordinära statliga insatser för att realisera Åreprojektet. Herr talman! Jag får med hänvisning till det anförda yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Karl-Eric Norrby nämnde att det fanns en rad frågor i vpk-motionen som automatiskt skulle avstyrkas. Är penningabristen grundmotivet eller finns det något annat motiv? Om statens insatser minskar — de behöver ökas — i förhållande till det som pumpas in från annat håll spelar det ingen roll vilka vackra målsättningar vi ställer upp om breddidrott och motionsidrott. Den fara vi nu upplever är att det åter skall satsas mycket pengar i idrotten på ett vis som måste strida mot varje målsättning vi här i riksdagen försöker ställa oss bakom. Därför är det mycket beklagligt att regeringen inte ens kan bevilja de 7 milj.kr. som Riksidrottsförbundet äskat. Jag tycker att det vore ett minimum för att kunna täcka några av behoven framdeles — om inte pengarna skall komma från annat håll. Vi vet att det görs insatser för kvinnoidrotten, men från en nivå som är mycket låg. Skall man framöver återigen förlita sig på att de kvinnoidrotter som drar åt sig massmedias intresse kommer att vara i centrum? I så fall blir det ju bidrag på samma villkor som till den gamla elitidrotten. Det kommer också att få samma verkan på breddoch motionsidrotten framöver. Jag ser med stor skepsis på den elitidrott som vi har i dag och på den utveckling som de kommersiella hajarna är ute efter. Det öppnas tydligen ingen ideologisk moteld mot dem som får framträda överallt och köpa och sälja våra elitspelare och elitidrottare och därmed bildar ett mönster för hela breddoch motionsidrotten. Samtidigt är vi väldigt snåla med penninginsatser av olika slag. De åtgärder som vi från vpk har föreslagit på alla områden och när det gäller att skjuta till pengar till angelägna områden inom breddoch motionsidrotten skulle kunna bygga upp en bas för en ny fysisk kultur. Jag upptäcker att när Karl-Eric Norrby skall försvara utskottets behandling av vårt förslag har han ingenting att säga utöver ett blankt avstyrkande. Han visar ett ytterst litet och ljumt intresse för att se allvaret och det positiva i att framdeles få en ny fysisk kultur.

Herr talman! Jag fick inte något svar på den fråga jag ställde till Karl-Eric Norrby, och jag kanske skall upprepa den: Känner inte Karl-Eric Norrby en viss tvekan, när han tillsammans med de övriga i utskottsmajoriteten så att säga stiger av Åreprojektet? Vi satt ju ändå tillsammans i utskottet, Karl-Eric Norrby, så sent som 1976/77 och tillstyrkte en proposition, nr 98 från jordbruksdepartementet, och uttalade att projektet borde fullföljas i stort sett enligt riksdagens beslut i november 1974. Utskottet ansåg då att tillkomsten av planerade stugbyar spelade en stor roll för att man skulle kunna förverkliga en social målsättning och även för att man skulle få underlag för kabinbanan. Nu döljer sig Karl-Eric Norrby som försvarare av utskottsmajoritetens förslag bakom en mängd ord och fraser som han plockar fram ur propositionen. Det gör naturligtvis också departementet när man vill stiga av projektet. Man döljer sig bakom fraser om att man ändock vill stå fast vid att försöka fullfölja de sociala målsättningarna. Men vad som kommer in för att hjälpa till att fullfölja de sociala målsättningarna är marknadskrafter, krafter som man kallar självgenerering av projektet. Det betyder i sak inget annat, Karl-Eric Norrby, än att det är fritt fram för projekterare, för pengar som söker förmera sig till nya pengar genom profit. Vad det innebär fick vi klart besked om vid ett besök hos länsförvaltningen och i diskussioner med turistorganisationen. Vi fick ta del av en utredning som turistföreningen hade beställt. Utredningen heter Andelsboende och är som sagt gjort av Jämtlands— Härjedalens turistförening. Lena Persson vid högskolan i Östersund och turistutbildningen vid högskolan i Östersund hade tillställt ett betydande antal andelsägare formulär att fylla i och alltså gjort en enkät som man sedan utvärderat. Av denna enkät framgår klart att andelsägarna, som nu går ini projektet när staten går ur, lämnar ett bidrag på det sättet att 75 90 tillhör socialgrupp 1. 80 Zo har en sammanlagd hushållsinkomst på mer än 100 000 kr. om året. 40 20 har en sammanlagd hushållsinkomst på mer än 140 000 kr. Drygt 80 96 av dem bor i radhus eller villa hemma i regionen och knappt 20 96 i lägenhet. 95 70 av hushållen har egen bil och 30 26 har redan egen båt. Huvuddelen är alltså redan väl tillgodosedda. Det är dessa människor som nu kommer att fullfölja projektet, och det är det minst sociala man kan tänka sig. Jag väntar fortfarande, Karl-Eric Norrby, på svar på min fråga.
Herr talman! Jag är ledsen att jag inte kan ge svar på Lars-Ingvar Sörensons frågor på samma fina sätt som han framställer dem. Han gjorde ju inledningsvis en lyrisk återblick på den gamla goda tiden. Han fick ju även med ett majregn i sammanhanget, och vi får väl hoppas att det majregnet fortsätter. Men problemet när det gäller satsningen i Åre, Lars-Ingvar Sörenson, är pengarna. Jag har inte fått någon uppgift från socialdemokraterna om hur man skall få fram dem, vare sig i reservationen, tidigare i utskottet eller här i kammaren. Det är lätt att i ord och fraser skildra vilka syften man vill uppnå med Åreprojektet, men det måste till pengar i sammanhanget, och socialdemokraterna har inte anvisat någon väg för det. Sveriges turistråd säger: ”Sammanfattningsvis bör det enligt turistrådet skapas förutsättning för att Åreområdets intressenter skall kunna initiera, finansiera och driva den långsiktiga utvecklingen utan extraordinära statliga engagemang.” Det är alltså turistrådets bedömning, och utskottsmajoriteten har gjort i stort sett samma bedömning.

Jag känner ingen tvekan inför det. Jag har redovisat vad staten kommer att satsa, och staten finns också kvar bakom Åreprojektet.
Herr talman! Fakta kvarstår: intressenterna i Jämtland är intresserade av att projektet fullföljs. När vi fattade det senaste beslutet i utskottet var också vi intresserade av att projektet skulle fullföljas. Nu stiger Karl-Eric Norrby och hans kamrater av projektet. Det kan inte döljas med några fraser eller ord. Det är möjligt att man på det sättet söker utvägar.

Statskonsult anser att brister i planering och organisation jämte ett beroende av extern — framför allt statlig — finansiering av Åreprojektet har verkat hämmande för lokala inititativ från projektets ledning, kommunen och övriga näringsintressenter i Åre. När vi ställde frågorna konkret till representanterna uppe i länet förnekade de frenetiskt att någonting sådant skulle förekomma. Det finns inga motsättningar mellan kommunerna i Jämtland om Åreprojektets fullföljande. Tvärtom — intressenterna är överens om att projektet skall fullföljas därför att alla kan ha fördelar av det. Man tvingas också att på s. 35 i propositionen konstatera att intressenterna i Jämtland i sitt gemensamma yttrande förutsätter att projektet fullföljs med extraordinära insatser från statens sida. Det går inte att stiga av det här projektet utan att man negligerar både vad utskottet tidigare uttalat och vad intressenterna i Jämtland är intresserade av, Karl-Eric Norrby.
Herr talman! Det är inte bara i Åreprojektet som de kommersiella intressena och marknadskrafterna skall göra sig gällande. Eftersom Karl Eric Norrby hittills haft ont om tid i sina repliker kan han väl åtminstone i sin sista replik svara på några grundläggande frågor: Är det inte väl använda pengar när staten satsar på en breddoch motionsidrott? Är det inte det? Är det inte väl använda pengar att öka på anslagen till kvinnoidrotten? Jag skulle vilja fråga Karl-Eric Norrby när han eller utskottet tänker sig att man någorlunda skall komma i kapp. Kommer ni över huvud taget någonsin att komma i takt med de kommersiella intressena på det här området? Och vem skall styra i förlängningen? Utskottet måste väl ha några visioner när man avstyrker alla våra ganska försiktiga krav på att förändra bilden av den fysiska fostran som vi bedriver i detta land. Jag vore tacksam om Karl-Eric Norrby något kort kunde kommentera hur kulturutskottet ser på framtiden i detta avseende.
Herr talman! Jag kan dela Lars-Ove Hagbergs åsikt om att det är väl använda pengar att satsa på idrotten. Det är också väl använda pengar att satsa på kvinnoidrott. Vad jag försökte visa i den sammanställning som jag redovisade i mitt första anförande var att denna satsning pågår och har pågått i snart tre år. Åtskilliga miljoner har satsats just på kvinnlig idrott. Det kan noteras att Riksidrottsförbundet har flyttat fram positionerna på område efter område. Det kan samtidigt konstateras att Riksidrottsförbundet i fråga om kommersialiseringen inom idrotten något som Lars-Ove Hagberg är så rädd för nyligen har framlagt en utredning som visar att idrotten inte är i den beroendeställning som Lars-Ove Hagberg vill ge sken av att den är. Jag kan tyvärr inte i detalj besvara alla de frågor som Lars-Ove Hagberg har ställt med anledning av de åtta punkterna i vpk-motionen. Jag ber att få hänvisa till vad utskottet har anfört i fråga om dessa punkter. Men grundläggande är att vi har avvisat förslag med hänvisning till Riksidrottsförbundets ställning som huvudorgan för svensk idrott. Vi skall inte peta i den beslutanderätt som tillkommer Riksidrottsförbundet i dessa sammanhang. Vad slutligen gäller Lars-Ingvar Sörensons kommentar, att nu drar sig staten ur Åreprojektet, vill jag ännu en gång tillbakavisa det påståendet med hänvisning till vad vi har sagt i utskottets betänkande, nämligen att statens medverkan i Åreprojektet kommer att bestå under, de närmaste åren. Det vore ytterligt intressant att få veta om Lars-Ingvar Sörenson känner till innebörden av den sociala satsning som låg i regeringsbeslutet 1974. Det var minsann ingen satsning på någon stugby som skulle förverkliga de fina planerna på Åreprojektet. Satsningen då gällde kabinbanan och liftanordningarna som var undermåliga. Det är sanningen bakom den satsning som gjordes i 1974 års beslut.

Herr talman! I motion 862 har jag hemställt om statsbidrag till plastbeläggning av 70-metersbacken vid Riksskidstadion i Falun. Riksskidstadion, som byggdes i början av 1970-talet, har kostat 20 milj.kr. Statligt stöd har utgått med 9,5 miljoner, och Kopparbergs läns landsting har bidragit med 3 milj.kr. Falu kommun har ställt upp med 7,5 milj.kr. Det bör nämnas att kommunen även svarar för driftkostnaderna för Riksskidstadion. Dessa kostnader uppgår till ca 1,2 milj.kr. per år. Det är nu önskvärt att Riksskidstadion kan göras komplett och 70 metersbacken förses med plastbeläggning. Vårt lands backhoppare bör få möjlighet att konkurrera med övriga nationer på lika villkor. Det kan nämnas att t.ex. Östtyskland har 176 plastbelagda hoppbackar, varav de största tillåter hopp på upp till 110 m. I tidningen Falu-Kuriren fanns den 19 april i år en intervju med backhopparnas rikstränare, Jachym Bulin. Denne påpekade att det i Sverige finns talanger precis som i övriga världen, men de måste ges de rätta möjligheterna och det rätta stödet från alla instanser. Rikstränaren gjorde ett uttalande, som jag själv har funderat mycket på efter att ha läst intervjun. Han påstod att mani de flesta andra stater stöder en svag idrottsgren för att få den bättre. I Sverige är det enligt tränaren tvärtom. Där överges en svag idrottsgren mer eller mindre — kanske något att tänka på för oss i framtiden. Ett led i att försöka hjälpa backhopparna i Sverige att få bättre träningsmöjligheter är att plastbelägga 70-metersbacken vid Riksskidstadion i Falun. När snön kommer finns ju sedan ytterligare möjligheter till träning i den stora 90-metersbacken. Från höstterminen i år startas ett idrottsgymnasium i Falun, i vilket en grupp backhoppningselever kommer att placeras. Vid Dalregementets idrottspluton gör många lovande backhoppare sin värnplikt. Dessutom finns både i Dalarna och i landet i övrigt många förmågor, som liksom nämnda elever och värnpliktiga skulle kunna utvecklas i positiv riktning, om deras hoppträning kunde starta tidigare på säsongen. Kulturutskottet avstyrker bifall till min motion med hänvisning till Falu kommuns skrivelse till regeringen den 14 mars i år, i vilken ansöks om högsta möjliga statsbidrag för komplettering av Riksskidstadion. Enligt min uppfattning hade det varit bra om motionen kunnat bifallas och riksdagen uttalat sig positivt i frågan. Nu hoppas jag att regeringen — utan uttalande från riksdagen — kommer att behandla Falu kommuns ansökan om statsbidrag välvilligt. Herr talman! Snart fyra år i denna kammare har lärt mig att det lönar sig föga att gå emot ett enhälligt utskotts beslut. Därför har jag för dagen inget yrkande i denna fråga.

Herr talman! Såsom har framgått av tidigare debattinlägg ansluter sig den borgerliga utskottsmajoriteten till regeringens förslag om att Åreprojektet skall upphöra såsom statlig försöksverksamhet. I och med det tar såväl regeringen som utskottsmajoriteten avstånd från redan tidigare i riksdagen fattade viktiga principbeslut. Det är med beklagande jag konstaterar detta. Men låt mig, innan jag går vidare i mina kommentarer, först slå fast att de insatser som staten redan har gjort i Åreprojektet och de åtgärder som nu föreslås av regeringen har haft och har stor betydelse för turismens utveckling i Jämtlands län och i Åre kommun samt för sysselsättningen. Jag skall, herr talman, inte närmare beröra bakgrunden till Åreprojektets tillkomst utan endast kort konstatera att det fanns två motiv härför. Dels ville man genom tillkomsten av detta pilotprojekt skaffa sig erfarenheter och kunskaper för att gå vidare och fullfölja samhällets rekreationspolitiska målsättning, dels tillkom projektet såsom en rent regionalpolitisk åtgärd för att skapa sysselsättning. Det är viktigt att i detta sammanhang erinra om vad som är samhällets rekreationspolitiska mål. Jag kan göra det bäst genom att citera ur propositionen 1975:46, vari den dåvarande socialdemokratiske jordbruksministern framhöll bl.a. följande: ”Rekreationspolitiken måste ges en sådan inriktning att den möjliggör för alla att få avkoppling och motion som var och en har rätt att kräva. Därför är det viktigt att inte sociala och ekonomiska hinder bestämmer vilka som kan få del av utbudet av rekreationsoch turistaktiviteter. Utbudet måste överensstämma med de önskemål stora grupper medborgare har. I allt högre grad avspeglas emellertid i dagens utbud en gången tids efterfrågan. Många av de aktiviteter som bjuds är det svårt eller omöjligt fört.ex. barnfamiljer, pensionärer och handikappade att utnyttja. Andelen kostnadskrävande rekreationsoch turistaktiviteter är alltför dominerande, vilka missgynnar de grupper jag redan nämnt, liksom låglönegrupperna. Dessa förhållanden måste uppmärksammas och samhällsinsatserna inriktas på att göra utbudet tillgängligt för alla.” Jag ber, herr talman, att få understryka att en enhällig riksdag anslöt sig till dessa principer. Om vi tittar på hur Åreprojektet har utvecklats och riksdagen godtar regeringens förslag att projektet upphör som statlig försöksverksamhet, finner vi att man har gjort ett lappkast och frångått de principer som alla var eniga om i riksdagsuttalandet 1975/76. Den hittillsvarande utvecklingen av Åreprojektet har lett till att Åre fått karaktären av en alpin utförsåkningsort, lämpad för penningstarka turister. Den sociala profil som det var meningen att utvecklingen skulle leda till har inte uppnåtts. Det måste i sammanhanget framhållas att ingen av de åtgärder som staten medverkat till i samband med Åreprojektet strider mot det ursprungliga målet. Det har i stället varit åtgärder som varit ägnade att skapa det underlag — bl.a. ekonomiska incitament — som är nödvändigt för att utveckla projektet vidare. Om staten inte är beredd att ikläda sig ett fortsatt ansvar för utvecklingen av projektet, riskerar vi däremot att de ursprungliga målen förfelas och Åreområdet mer eller mindre utvecklas till en turistort för penningstarka turister och inte kan utnyttjas av lågoch medelinkomsttagare. Vidare överlåts helt åt de kommersiella krafterna att dra ekonomiska fördelar av statens basinvesteringar, med risk för att utvecklingen styrs vidare mot en lyxturism där den sociala profilen tappats bort. Mitt resonemang kan kanske för den oinvigde te sig litet förbryllande. Men låt mig då bara erinra om att turistkommittén framhöll två viktiga principer som måste läggas på minnet. För det första: En mycket stor satsning på olika typer av aktiviteter var en förutsättning för att projektet skulle lyckas. För det andra: Stor vikt skulle läggas vid att aktiviteterna skulle kunna utnyttjas av alla, oberoende av handikapp och ekonomiska och sociala skrankor. De åtgärder som staten har medverkat i har varit ämnade att skapa det underlag — bl.a. ekonomiska incitament — som är nödvändigt för att utveckla projektet vidare. Men statens insatser, som enligt min mening upphör för tidigt, kan kort sammanfattas så här: Man har medverkat till att skapa den infrastruktur som är nödvändig för att få ett ekonomiskt underlag för att kunna gå vidare och uppnå de socialpolitiska rekreationsmålen. Upphör statens insatser här, kommer de ursprungliga syftena att förfelas. Man kan inte begära att en liten, fattig kommun som Åre skall ha ekonomisk ork att vidareutveckla projektet till ett område för breddturism med en social målsättning. Eller tror verkligen Karl-Eric Norrby att de kommersiella krafterna, som tar över utvecklingen i Åreregionen, om regeringens förslag vinner i den kommande voteringen, kommer att styra utvecklingen mot breddturism med en social målsättning? Turistrådet har på ett utmärkt sätt kort sammanfattat den av regeringen och riksdagen önskade inriktningen och utvecklingen i Åre. Den sammanfattningen tar upp följande åtgärder: Skapa kapacitet inom regionen för fjärrinriktat rekreationsliv. Utveckla ett område där stora befolkningsgrupper kan beredas rekreation till rimliga kostnader. Utveckla aktiviteter som kan utnyttjas av alla, oberoende av handikapp, ekonomiska och sociala förhållanden. Motion och sportaktiviteter skall inta en framskjuten position. Skapa goda lokala kommunikationer. De här angivna målen har hittills inte uppfyllts, även om några av dem har realiserats i begränsad utsträckning. I huvudsak återstår alla åtgärder som syftar till att förlänga turistsäsongen. Dit hör bl.a. att bygga upp anläggningar för sommaraktiviteter, skidoch vandringsleder, kommunikationer och inkvartering syftande till att öka möjligheterna till familjeturism. Ännu är inte heller några åtgärder planerade för regionens ytterområden som Kall-, Storlienoch Hallenområdena. Den geografiska spridningen av satsningarna i Åreprojektet måste enligt vår mening fullföljas. Nytillskottet på inkvarteringssidan är litet och kan inte anses direkt initierat på basis av de statliga och kommunala åtgärderna i Åre. Riksdagens beslut om att den första etappen skulle innefatta en stugby med 400 bäddplatser har också skrinlagts. Utbyggnaden av bäddkapaciteten är i övrigt liten och koncentrerad till främst Duvedsområdet. Riksdagens ställningstaganden när det gällde inkvartering innebar att staten skulle stimulera en utbyggnad av turistoch rekreationsanläggningar som kunde utnyttjas av stora befolkningsgrupper. Förutsättningarna härför sades vara lättillgängliga och relativt billiga anläggningar. Några marknadsmässiga skäl att nu ändra inriktningen av en utbyggnad av bäddkapaciteten finns inte. I nuläget domineras inkvarteringen i Åre av anläggningar av s.k. fullservicekaraktär, dvs. hotellanläggningar med utbyggd service där mat helt eller delvis ingår i priset. Utmärkande för denna typ av inkvartering är att priset blir för högt. Med nuvarande prisutveckling kommer därför Åreregionen att bli otillgänglig för de lägre inkomsttagarna. Statens hittillsvarande insatser i Åreregionen är utmärkta basinvesteringar som kan skapa förutsättningar för att man kan arbeta vidare mot den sociala målsättningen att utveckla området för en breddturism. Men där sätter också den borgerliga regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten stopp. När staten har gjort de nödvändiga och kostsamma basinvesteringarna, då säger man: Nu vill vi inte vara med längre. Man överlåter åt de kommersiella krafterna att ta över och struntar i den tidigare enhälligt uttalade rekreationspolitiska målsättningen. Men det stämmer väl överens med den borgerliga filosofin att staten får åta sig kostnaderna för att trygga och skapa förutsättningar för de kommersiella krafterna. Herr talman! Jag övergår nu till att anlägga några regionalpolitiska aspekter på Åreprojektet. När man diskuterar kostnaderna för Åreprojektet måste man, som jag tidigare framhållit, se dem ur både rekreationspolitisk och regionalpolitisk synvinkel. Jämtlands län befinner sig i ett ytterst bekymmersamt läge när det gäller förutsättningarna att skapa nya arbetstillfällen. Jag skall siffermässigt inte närmare redovisa situationen. Den är i annat sammanhang väl dokumenterad i denna riksdag. Även om vi inom vårt län inte kan uppvisa samma höga siffror vad beträffar arbetslösheten som en del andra skogslän, så vill jag hävda att vår sysselsättningssituation ändå är lika bekymmersam. Befolkningsuttunningen i länet började tidigt och var häftig. Det betyder att vi har en befolkningssituation i länet som inte tål en ytterligare avtappning av människor. Då förlorar vi det befolkningsunderlag som är nödvändigt för att kunna upprätthålla en rimlig samhällsservice. Åtgärderna brådskar för att skapa nya sysselsättningstillfällen. Men förutsättningarna är ytterst dåliga. När det gäller industrisysselsättningen saknar vårt län industriell tradition. Dessutom ligger det geografiskt ogynnsamt. Att öka den industriella sysselsättningen inom länet är förknippat med stora svårigheter. Våra basnäringar, skogen och jorden, kommer att tappa ytterligare sysselsättningstillfällen åren framöver. Våra förhoppningar har stått till turismen, som redan nu är lika stor som jordoch skogsbruket när det gäller antalet sysselsatta. Vi brukar i denna kammare i regionalpolitiska sammanhang tala om utnyttjandet av de naturliga förutsättningar som finns inom de olika regionerna för att skapa sysselsättning. I Jämtlands län är turismen än så länge den bästa och största förutsättningen som vi har när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. En satsning på turismen borde alltså vara en naturlig del i vårt regionalpolitiska tänkande. Därför är det nödvändigt, även om det inte ligger inom kulturutskottets ansvarsområde, att se på de statliga satsningarna för turismen i Jämtland som en regionalpolitisk satsning. Det är felaktigt om man betraktar de statliga ekonomiska insatser som gjorts i Åreregionen ur enbart rekreationspolitiska aspekter. Man måste även räkna med den regionalpolitiska satsningen, och då är kostnaderna, om man fördelar dem dels som kostnader för att uppnå de rekreationspolitiska målen, dels som kostnader för regionalpolitiska insatser var för sig måttliga. Vi motionärer anser det viktigt att Åreprojektet fullföljs enligt de ursprungliga intentionerna med den sociala profil som tidigare fastlagts av riksdagen. Men det kan inte ske om staten undandrar sig sitt ansvar för ett fullföljande av projektet. Om man närmare granskar sammanfattningen av regeringens och riksdagens mål för projektet, kan det snart konstateras att en del av ansvaret bör falla på kommunen, en del på regionen, men en stor del på staten. Det ligger i sakens natur att i ett rekreationsprojekt med en social profil, ägnat att betjäna hela landet, måste staten ta på sig ett betydande ansvar. Det är detta ansvar som den borgerliga majoriteten nu vill dra sig ifrån och vältra över på kommunen. Resurser för att klara det har inte en liten kommun som Åre. I det fortsatta arbetet med att förverkliga Åreprojektet måste man närmare klarlägga vad som är kommunens, regionens och statens roll i sammanhanget. Men samtidigt bör man vara medveten om att det under utvecklingens gång kan ha inträffat förändringar, som kan motivera en revidering av de ursprungliga planerna. Därför borde det uppdras åt något statligt organ att i samråd med kommunen och länsmyndigheterna göra en översyn av de ursprungliga planerna och närmare precisera vad som kan anses vara kommunens, regionens och statsmakternas roll i det fortsatta utvecklingsarbetet. Regeringen bör dock ha det övergripande ansvaret. Vi motionärer har därför föreslagit att Åreprojektet skall fullföljas som en statlig försöksverksamhet enligt de ursprungliga intentionerna. Det är därför med beklagande som vi konstaterar att den borgerliga majoriteten i kulturutskottet helt kallsinnigt avstyrker vår motion. Jag skulle vilja ställa en fråga till utskottets talesman Karl-Eric Norrby: Anser utskottsmajoriteten att de ursprungliga målen för Åreprojektet har varit felaktiga och var detta motivet till att ni avstyrkte motionen, eller tror ni att Åre kommun ensam kan klara av att vidareutveckla detta stora rekreationspolitiska projekt? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna vid kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Sven Lindberg ställde en helt orealistisk fråga. Vi har inom utskottet inte gjort vår bedömning utifrån den synpunkten att vi på något sätt vill medge att staten nu drar sig ur Åreprojektet. Jag har försökt flera gånger under kvällens lopp att peka på att det statliga engagemanget fortsätter i projektet. Men jag vill fråga Sven Lindberg: Hur länge kan en försöksverk samhet pågå för att det skall vara fråga om en försöksverksamhet? Jag har också pekat på att jag inte tror att vi sviker de målsättningar som tidigare lagts fast för Åreprojektet. Med det tillskott som nu ställs till förfogande på ca 15 milj.kr. främjas t.ex. en utbyggnad för sommarturism, och det är också ett stort steg på väg. Det är rätt intressant att ta del av kommunens sammanfattning av den plan som gäller för Åreområdet. Där säger man att ”5 000 turistbäddar skall tillkomma under 1980-talet. En mängd aktiviteter skall ordnas och komplettera nuvarande anläggningar.” Men sedan säger man att ”denna expansion skall ske stegvis, där erfarenheterna av utfall och tendenser blir vägledande för fortsättningen”. Man säger vidare att en balans mellan bäddoch aktivitetstillväxt skall eftersträvas med en så långt som det är möjligt jämn utbyggnadstakt. Och det skall ske studier av miljöeffekter — det är ett villkor för att nå det här målet. Det är mycket som måste vägas in i sammanhanget innan det blir ”en fullvärdig turistprodukt och ett fungerande näringsliv”, som kommunen säger. Det sista tycker jag att Sven Lindberg skall ta fasta på — det gäller en näring, ett fungerande näringsliv. Det är rätt intressant att notera att när vi var uppe i Åre fick vi fullständigt klart för oss att den satsning som skett inom Åre skapat sysselsättningstillfällen så att det råder brist på t.ex. byggnadsarbetare inom Åre kommun. De bevisar ju att statens satsning hittills har varit — och det säger också Sven Lindberg — av godo. Kommunen säger också: ”Ett gemensamt engagemang av kommunen och berörd näring med benäget bistånd av överordnade organ bör på detta sätt kunna utveckla kärnan i det primära rekreationsområdet Åre.” Jag ställer också min förhoppning till rekreationsberedningens möjligheter att ha en inverkan på detta projekt.
Herr talman! Karl-Eric Norrby frågar mig hur länge en försöksverksamhet skall pågå. Nog är det väl en ganska onödig fråga.

Vi kan inte avsluta mitt i alltihop — då har vi ju inte fullföljt det pilotprojekt som vi beslutade oss för. Vidare tröstar oss Karl-Eric Norrby med att säga: Ja, men statens insatser skall inte upphöra — man skall ju jämställa Åreområdet med övriga primära rekreationsområden. Det är en tröst för ett tigerhjärta. Tror Karl-Eric Norrby att de som bor i de övriga primära rekreationsområdena känner sig prioriterade när det gäller dusörer från staten för att utveckla de områdena? Berätta för riksdagens ledamöter vad det finns för ekonomiska förmåner — utöver de planeringspengar som blivit tilldelade de primära rekreationsområdena — för dessa områden och som vi fortsättningsvis skall trösta oss med när det gäller Åreregionens utveckling! Sedan till allt detta resonemang om den stegvisa utvecklingen. Det är ord ochåter ord, Karl-Eric Norrby, för att komma undan problemen. Detta är ju något som vi varit fullständigt överens om hela tiden. Vi har sagt att det skall vara en stegvis utveckling som under hand ger lärdomar och kunskaper för att undvika felsatsningar. Att det inte är överskott på byggarbetskraft i Åreområdet är ingen nyhet; det har varit en av anledningarna till att vi har sagt att det skall ske en stegvis utbyggnad för att man skall kunna undvika bl.a. överhettning på arbetsmarknaden under den tid då man bygger vidare på projektet. Det där, Karl-Eric Norrby, är inget försvar för att riksdagen nu skall säga ifrån att man inte är beredd att ta något ekonomiskt ansvar för Åreprojektet i framtiden. Det är en kalldusch för hela Jämtland. Vi beklagar djupt att den borgerliga majoriteten inte kan göra den här satsningen som en regionalpolitisk insats för ett utsatt län.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 1979/80:30 handlar inte bara omidrott. Tyngdpunkten i betänkandet ligger på frågor som avser rekreation och turism. Herr talman! I betänkandet finns två motioner som jag vill kommentera något. Det gäller motionerna 733 och 1252. Motionen 1252 av Gunnar Nilsson tar upp väsentliga krav som fackföreningsrörelsen har rätt att ställa på sina medlemmars fritid. Fackföreningsrörelsens uppgifter har ständigt vidgats. Reformverksamheten under 1970 talet har inneburit en rad nya uppgifter. Allt det nya som skett har gett oss anledning att se över demokratioch verksamhetsformer inom fackföreningsrörelsen. Vi har frågat oss: Hur skall vi göra för att det fackliga medlemskapet och servicen skall vara lika mycket värda oberoende av vilket fackförbund man tillhör? Detta plus en del andra saker är några centrala frågor i den stora LO 80-utredningen som tillsattes efter 1976 års LO-kongress med sikte på att lägga fram förslag till 1981. Utredningen är nu inne i sitt slutskede. På LO-kongressen 1981 kommer fritidsfrågorna att stå i centrum. Facket kan angripa fritidsfrågorna efter tre olika linjer, nämligen: 1. Genom att förbättra arbetslivet. Den viktigaste insatsen är emellertid att driva fram ett bra arbetsliv, som ger människor möjligheter att få ut något av sin fritid. Alltjämt kommer många från så fysiskt tunga och så psykiskt och socialt understimulerande jobb att de inte har stora förutsättningar att få ut någonting av sin fritid. Ofta görs det en skarp uppdelning av livet i två strikt skilda världar: arbetet och fritiden. Med den utformning som stora delar av arbetslivet har haft och alltjämt har kommer då arbetet att stå för det nödvändiga onda, det som man måste göra för att ha råd att leva. Fritiden kommer att stå för själva livsinnehållet: det är då man skall förverkliga sig själv och sina önskningar. Fritiden kommer på så sätt också att bli en flykt från jobbet.

Därför kommer fackföreningsrörelsen att fortsätta att driva frågorna om arbetslivets förnyelse. Fackföreningsrörelsen och andra organ har genom olika undersökningar kartlagt svenskarnas semestervanor. Vi skall komma ihåg att behovet av att resa i sitt eget land för alla svenskar, och kanske särskilt för barnfamiljerna, är mycket stort. Det finns en myt om att alla svenskar har sommarstuga, egen båt eller reser till Medelhavet på semester, men så är det inte alls. Över 2 miljoner, dvs. ca 60 26, av landets 3,2 miljoner hushåll, saknar egna möjligheter till fritidsboende. Ungefär en tredjedel av antalet semesterdygn tillbringas i den egna bostaden. Undersökningar visar att det är ungefär samma hushåll som har fritidshus, båt och möjligheter att resa både inom och utom Sverige. Det är alltså ett stort antal människor i detta land som av ekonomiska, sociala eller andra skäl inte får ut något positivt av sin semester. I ett framtidsperspektiv ser möjligheterna för de här människorna att få ett bättre rekreativt innehåll inte helt ljusa ut, om man betraktar vad som sker på fritidsmarknaden. Starka kommersiella krafter leder nu utvecklingen. Prisutvecklingen på fritidsmark och fritidshus är närmast explosionsartad. En stor del av de människor som detta gäller tillhör LO:s medlemsgrupper. De har inkomster som gör att de inte ens kan drömma om fritidshus som kostar uppåt en halv miljon, finansierade genom förmånliga skatteavdrag. De har inte inkomster som räcker för att köpa in sig i ett andelshus — dessa nya, snabbväxande spekulationsobjekt. De måste förlita sig på samhällets insatser för rekreation och fritid. Vilket hopp har då dessa människor? Ser man till de mål som samhället genom riksdagen ställt upp låter det bra. Enligt dessa mål skall alla, oberoende av fysiska, sociala eller ekonomiska handikapp, beredas tillgång till rekreation. Men ser man till de medel som samhället anvisat blir bilden allt dystrare. Visserligen har man avsatt primära rekreationsområden för att koncentrera insatserna till de mest attraktiva områdena. Man har också inrättat Sveriges turistråd och rekreationsberedningen, som gör insatser i rätt riktning. Men sammantaget räcker inte samhällets insatser långt mot de kommersiella krafternas exploatering av de bästa rekreationsbitarna i vårt land. Vi har nu fått en femte semestervecka, och vi menar att det skärper det fackliga ansvaret för att människor också skall få ett bra innehåll i semestern. Därför håller vi nu på att ta fram ett fackligt rekreationskritiskt program, med sikte på 1981 års LO-kongress. Syftet är inte att gå in och söka påverka medlemmarnas fritid — syftet är att se till att också LO-medlemmarna har möjligheter till bra rekreation under 1980 och 1990-talen. Vi lägger samma fördelningspolitiska syn på de här frågorna som vi gjort när det gäller inkomster och sociala förmåner. I motion 733 tar vi socialdemokrater i Skaraborgs län upp frågan om utveckling av Tiveden, i synnerhet Granvik, som är ett primärt rekreationsområde. Syftet med de primära rekreationsområdena är att den framtida utbyggnaden för rekreationsändamål skall samordnas inom i första hand dessa områden. Kulturutskottet framhåller när det gäller Tiveden och Granvik att det primära rekreationsområdet i Tiveden synes tillhöra den kategori områden där åtskilligt planeringsarbete återstår att göra innan ett utbyggnadsprogram kan utformas. Det är alldeles riktigt, och det är därför som vi socialdemokrater från Skaraborgs län har motionerat i denna för oss viktiga fråga. Det är planeringsarbetet som de berörda kommunerna vill ha hjälp med. Arbetet med att planera i Tiveden och Granvik har dröjt på grund av att det tog så lång tid att fatta beslut om bildandet av en nationalpark i Tiveden. I motion 733 har vi pekat på att turism och fritid under 1980-talet kommer att ställa stora krav på samhället och samhällsplaneringen. Turism och fritid kommer under 1980-talet att utgöra en viktig del av den sysselsättningsskapande politiken.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

Jag får meddela att val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond kommer att ske vid morgondagens sammanträde.

Fru talman! Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond består av elva ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen förnyas successivt vart tredje år med val den ena gången av sex ledamöter och följande gång av fem ledamöter. I år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter i tur att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd enhälligt godkänt en gemensam lista av utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Valberedningen har också att i år föreslå ny ordförande i styrelsen efter Hans Meijer, vars mandattid nu utgår. Valberedningen föreslår enhälligt att Staffan Helmfrid utses till ordförande. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till fru talmannen få överlämna den gemensamma listan.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § vill jag härmed meddela att interpellation 1979/80:192 av Hans Lindblad ej kan besvaras inom föreskriven tid på grund av att erforderlig debattid ej kunnat inplaneras i kammaren. Överenskommelse har träffats om att svar skall lämnas den 9 juni.
Fru talman! Maj-Lis Landberg har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder för att rädda Goodyear — och i så fall vilka. Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att genom statligt övertagande eller andra åtgärder trygga fortsatt verksamhet vid Goodyears fabrik i Norrköping. Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd att redovi resultatet av förhandlingar mellan industridepartementet och Goodvears Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Företagsledningen vid Goodyear Gummi Fabriks AB inledde i början av mars månad i år MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna inom företaget rörande en nedläggning av tillverkningen i Norrköping. I samband därmed informerades jag såväl av företagsledning som av de fackliga organisationerna om situationen inom företaget. Jag har därefter hållit fortlöpande kontakt med företagsledning. fackliga organisationer. kommun och länsmyndigheter för att följa utvecklingen av förhandlingarna. En nedläggning av verksamheten vid Goodyears fabrik. som har ca 700 anställda, skulle leda till allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i Norrköpingsområdet. Därtill kommer negativa konsekvenser i form av en minskad självförsörjningsgrad av inom landet producerade däck för olika fordonstyper. Mot denna bakgrund har jag strävat efter att försöka finna alternativa lösningar för att kunna bevara Goodyears tillverkning i Norrköping. Den 18 april hade jag överläggningar med ledningen för det svenska Goodyearbolaget. Kort därefter tog jag kontakt med ledningen för det amerikanska moderbolaget och bad om tillfälle till överläggningar rörande situationen i Sverige. Den 15 maj sammanträffade företrädare för industridepartementet med representanter för Goodyears moderbolag i USA. Syftet med dessa överläggninar har varit att undersöka om Goodyear är berett att i stället för nedläggning satsa på ett investeringsprogram, vilket torde vara nödvändigt för att på sikt kunna bevara Norrköpingsfabriken. Detta kan synas välmotiverat, eftersom den svenska fabrikens nuvarande situation enligt min uppfattning kan ses som en direkt följd av betydande desinvesteringar under den senaste tioårsperioden. Trots denna nedrustning av anläggningen går verksamheten f.n. inte med förlust. Jag har därför vädjat till Goodyearledningen att inte fatta något förhastat beslut om nedläggning utan i stället överväga effektivitetshöjande investeringar. Aven de anställda samt den av företagsledningen och de fackliga organisationerna gemensamt anlitade konsulten har föreslagit ett investeringsprogram för att förbättra Norrköpingsfabrikens konkurrensförmåga. Jag har vidare uppmanat Goodyear att, om bolaget trots dessa omständigheter inte är berett att driva tillverkningen vidare i framtiden, göra alla ansträngningar och ge tillräckligt rådrum för att finna något annat företag som kan överta hela eller delar av verksamheten. Som svar på Maj-Lis Landbergs och Nils Berndtsons frågor vill jag understryka att efter vad som hittills har framkommit så förefaller inte statligt stöd kunna lösa de aktuella problemen vid Goodyear i Norrköping. Statligt övertagande, som nämnts av Nils Berndtson, är inte heller någon aktuell lösning. Beroende på bl.a. att Goodyear inte är berett att överlåta sitt kunnande och sin marknad i Sverige måste ett eventuellt övertagande av Norrköpingsanläggningen göras av ett företag som är etablerat i gummivaruindustrin. T. v. avvaktar vi Goodyears s ällningstagande i pågående MBL-förhandlingar och utgår från att bolaget tar hänsyn till de synpunkter som har framförts av de anställda, av företagets konsult samt av mig.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga och för den fylliga redogörelsen. De anställda vid Goodyear i Norrköping har ända sedan 1975 vid olika tillfällen stått inför hotet om att företaget skulle läggas ned. Ägarna i USA har ansett att Norrköpingsfabriken inte är tillräckligt lönsam. Men alla anställda vid Goodyear har varje gång genom sina fackliga organisationer tillsammans med kommunen kämpat för att företaget skulle fortleva. De anställda har aktivt bidragit med olika förslag till förändringar och förbättringar för att få Norrköpingsfabriken lönsam. Den större delen av produktionen vid Goodyear utgörs av bildäck, med en ökande försäljning i Norden. Vi får inte glömma bort att Sverige är ett av de biltätaste länderna och att en ökad import av bildäck inte borde vara önskvärd. Som industriministern säger behövs investeringar för att kunna ta emot en tillverkning av den nya generationen bildäck. Men ägarna säger: Inga investeringar förrän fabriken ger tillräcklig vinst. Det är därför som jag menar att regeringen snabbt och kraftfullt måste ingripa för att stoppa nedläggningen av Goodyear och sätta in nödvändiga statliga insatser för att rädda jobben i Norrköping — i avvaktan på den utlovade planen för hur hela gummiindustrin skall se ut i framtiden i vårt land. Vi har fått reda på att representanter för industridepartementet varit över i USA. I svaret säger industriministern emellertid inte särskilt mycket om vad som hände där. Jag ber därför industriministern att närmare redogöra för sammanträffandet i USA. Vidare vill jag att industriministern svarar på frågan när han beräknar att planen för hela gummiindustrin, som görs upp av industriverket, blir klar.

Fru talman! Möjligen får vi i dag två olika debatter om gummibranschen. eftersom motioner som rör gummiindustrin kommer upp till behandling senare på dagen. Det skadar kanske inte, då vi här har att göra med både ett akut och ett långsiktigt problem. Det beklagliga är att beskeden till de anställda i berörda företag är synnerligen magra. Detta omdöme måste gälla såväl regeringen som näringsutskottet. Min fråga till industriministern har föranletts av att det hot som under flera år vilat över Goodyears fabrik i Norrköping om nedläggning nu tycks gå i verkställighet. Det USA-ägda företagets ledning förefaller ha bestämt sig för en avveckling av verksamheten vid fabriken. Därigenom kommer minst 700 anställda att förlora jobben. Detta sker i en kommun som förut är hårt drabbad av företagsnedläggningar. En nedläggning av driften vid fabriken skulle innebära ett hårt slag mot de anställda, men också mot kommunen. Även gummibranschen i övrigt kommer att påverkas ogynnsamt. Det är sålunda ett mycket vittomfattande problem. Jag har i min fråga aktualiserat behovet av en utvecklingsplan för svensk gummiindustri men också påpekat nödvändigheten av omedelbara statliga åtgärder för att sysselsättningen vid Goodyear i Norrköping. Industriministerns redovisning stärker mig i denna uppfattning. På den direkta frågan om regeringen är beredd att genom statligt övertagande eller andra åtgärder trygga fortsatt verksamhet vid Goodyears fabrik i Norrköping svarade industriministern: ”Statligt övertagande, som nämnts av Nils Berndtson, är inte heller någon aktuell lösning. Beroende på bl.a. att Goodyear inte är berett att överlåta sitt kunnande och sin marknad i Sverige måste ett eventuellt övertagande av Norrköpingsanläggningen göras av ett företag som är etablerat i gummivaruindustrin.” Men, herr industriminister, blottar inte detta en maktlöshet inför multinationella företag som är skrämmande? Jag tackar industriministern för svaret, men noterar att det nu finns åtskilliga sidor i riksdagsprotokollen där regeringens talesmän, kanske främst industriministern, undvikit att ge klara besked. För de vid Goodyear anställda ger de svar som vi har fått inga besked om framtiden. Jag vill därför fråga industriministern: Vilka konkreta åtgärder är regeringen beredd att vidta för att trygga verksamheten vid Goodyear i Norrköping?

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. De föregående talarna har tagit upp Goodyears betydelse för Norrköpings kommun som arbetsplats för de anställda och som däcktillverkare i Sverige. Allt detta behöver jag inte upprepa utan nöjer mig med att helt instämma. Jag tycker att det är bra att industriministern har tagit initiativ till dessa kontakter med ledningen för det amerikanska moderbolaget. Så utlämnade som nationer och anställda är på nåd och onåd till de multinationella företagen, så svårt som det är att med nationell lagstiftning styra multinationella företag, så besvärligt som det är att finna lämpliga motåtgärder mot den avancerade centralstyrning som de multinationella företagen står för. är väl den väg industriministern här gått en av de få framkomliga vägarna för att få kontakt med moderbolaget, få det att lyssna på våra argument och om möjligt få det att beakta de: Senare i dag skall vi behandla näringsutskottets betänkande om gummiindustrin. Utskottet skriver bl.a.: ”En kartläggning av den svenska gummivaruindustrin genomförs på regeringens uppdrag av statens industriverk. Resultatet skall utgöra en utgångspunkt för bedömning av utvecklingstendenserna inom branschen. — Utredningsarbetet beräknas bli avslutat under år 1980.” Vidare säger utskottet: ”Beträffande Goodyears fabrik i Norrköping vill utskottet framhålla att följderna av en eventuell nedläggning av produktionen bör granskas från beredskapssynpunkt. Detta sker för närvarande inom regeringskansliet.” diga vid en sådan tidpunkt att resultatet av dem kan beaktas när det gäller att se vad som kan göras för Goodyears framtid, om moderbolaget beslutar sig för att dra sig ur engagemanget i Norrköping?

Fru talman! Maj-Lis Landberg och även Anna Wohlin-Andersson vill ha en kompletterande redovisning av våra överläggningar med koncernledningen i USA. Det ligger i sakens natur att jag knappast kan ge någon detaljerad redovisning.

Det blev en ganska ingående överläggning, där också de industripolitiska synpunkterna rent allmänt från den svenska regeringens sida redovisades. Så långt hade alltså ändamålet med våra överläggningar med moderbolaget avsett resultat som att vi fick tillfälle att direkt till de beslutande instanserna i företaget redovisa vår syn i frågan. Jag skulle vilja säga till Nils Berndtson. när han säger att vi uppträder som om vi vore maktlösa gentemot de multinationella företagen. att det är helt felaktigt. Relationerna med de multinationella företagen. liksom med de svenska, måste ändå bygga på normala legala överläggningar och röra sig inom de praktiserade ramar för kontakt med näringslivet som vi har här i landet. Jag vill understryka att de multinationella företagen är en viktig del av det svenska näringslivet och att man alltså inte. som Nils Berndtson gör, kan säga generellt att vi har svårigheter i våra relationer med de multinationella företagen.

Fru talman! Jag tycker inte att industriministern har kunnat motbevisa att man har en undfallenhet för de multinationella företagen. Låt oss granska industriministerns svar på frågorna om vad man har gjort. ka om Goodyear är Syftet med överläggningarna har varit att unders berett att göra något. Jag har vädjat, säger industriministern, jag har uppmanat, vi utgår från att de skall ta hänsyn, osv. Men jag tycker att det här är en alltför passiv hållning. Redan när vi hade en debatt här i kammaren den 12 november i fjol — också föranledd av nedläggningshotet mot Goodyear — åberopade arbetsmarknadsministern gällande lagar och olika utredningar. Men hur är det i den här konkreta situationen? Vad har regeringen kunnat göra för att förmå Goodvyears ledning att ta sitt ansvar? Vad har regeringen sagt om de vinster företaget hämtat från den svenska tillverkningen? Vad har ni sagt om de uteblivna investeringarna som en viktig orsak till den bristande lönsamhet som man nu har sökt åberopa? Vilka påtryckningar har regeringen gjort för att verksamheten skall fortsätta? Detta tycker jag är avgörande frågor i sammanhanget. Om vi inte får svar på de frågorna far man stora volymer av förhoppningar fran regeringen —-men det hjälper inte de anställda i den svåra situation de befinner sig i.
Fru talman! Vi fick inte reda på särskilt mycket om vad som hade hänt vid sammanträffandet i USA. I dag räcker det inte med bara vädjanden från regeringen. utan i dag är det nog fråga om att säga ifrån.

I år har vi 1980. Ännu har vi inte fått den här planen för hur hela gummiindustrin i värt land skall se ut. Jag vill påstå att det nu är mycket bråttom — om vi över huvud taget skall ha den tillverkning kvar som Goodvear bedriver. Jag vill också påstå att det, med tanke på att Goodyear i Norrköping har så stor del av bildäcksmarknaden i Sverige och Norden över huvud taget. inte är försvarbart — vare sig från beredskapssynpunkt eller samhällsekonomiskt — att regeringen inte ser till att denna tillverkning är kvar.
Fru talman! Jag skulle än en gång vilja vädja till industriministern om ett besked när de här utredningarna angående gummiindustrins framtid över huvud taget och Goodyears betydelse ur beredskapssynpunkt eventuellt kan bli färdiga. Jag anser nämligen att det vore både oklokt och olyckligt om vi inte kunde se resultatet av de här utredningarna, innan vi eventuellt måste se en yrkeskunnig arbetarkår skingras och en fabrik gjord just för däckstillverkning läggas ned.
Fru talman! Får jag först vända mig till Nils Berndtson. Vad är vpk:s alternativ? Jo, det är att staten skulle gå in. Har vpk frågat de anställda it.ex. Gislaved om deras uppfattning? I realiteten har vpk inget underlag ens bland de anställda för sitt alternativ. Därmed kan jag lämna den synpunkten åt sitt öde. Får jag sedan beträffande de upprepade kraven på en plan för svensk gummiindustri säga att vi i december 1976 uppdrog at statens industriverk att utreda dessa frågor. Vi har hittills fått två delrapporter. en i april 1978 och en i oktober i fjol. Utredningens arbete med kartläggandet av gummiindustrin fortsätter. Så snart det finns en slutrapport. skall vi överväga vilka atgärder som skall vidtas. När det sedan gäller de beredskapssynpunkter som bl.a. Maj-Lis Landberg tar upp. vill jag säga att jag omedelbart efter det att Goodyear informerat mig om att man tänkte inleda en MBL-förhandling kontaktade handelsministern, som lät överstyrelsen för ekonomiskt försvar utreda frågan om försörjningsberedskapen för gummidäck. Överstyrelsen har lämnat en rapport till handelsministern. dagtecknad den 6 maj, där styrelsen bl.a. säger att det inte finns några aktuella försörjnings politiska motiv för att göra speciella insatser för produktionen vid Goodyears anläggningar.

Fru talman! Industriministern undrar om vpk har frågat de anställda i Gislaved hur de ser på att staten går in i branschen. Men Gislaved har ju uttryckt oro för följderna av de multinationella företagens agerande. och det är just de multinationella företagen som är det största hotet också mot de anställda i Gislaved. Jag tycker att industriministerns eget resonemang bekräftar detta förhållande. Det finns i sammanhanget viktiga saker att beakta. såsom att svenska bilföretag har haft en betydande omsättning just av Goodyears produkter. Vad sker om nu Goodyear lägger ner den svenska tillverkningen? Blir svenska bilföretag då importörer av Goodyeardäck från andra länder? Anser skilda åtgärder för att främja den inte industriministern att det behöv: svenska produktionen? Jag tycker att detta talar både för en plan för den svenska däckproduktionen och för statligt engagemang i de företag som nu håller på att slå igen. Vad tänker f. ö. regeringen göra för att möta en omfattande import från de multinationella företagen? Det gäller en import som kan äventyra den svenska däckproduktionen på sikt.
Fru talman! Industriministern säger när det gäller planen att så fort det finns en slutrapport kommer han att överväga att vidta åtgärder. Enligt mitt förmenande är detta inte aktivt. Det är inte offensivt i den tid som vi just nu lever i och när det gäller Goodyear — och sedan kan det vara för sent. Jag hade i stället väntat mig att industriministern skulle ha påskyndat denna utredning och utlovat att han skulle vidta snabba åtgärder. Industriministern vidrörde inte alls de samhällsekonomiska konsekvenserna av en ökad import av bildäck. Jag vill påstå att detta inte är en underordnad fråga, framför allt inte i den samhällsekonomiska situation som regeringen så ofta åberopar i andra sammanhang. Jag tycker att en av regeringens representanter borde ha svarat även på den frågan.
Fru talman! Får jag avslutningsvis säga till Nils Berndtson att jag av hans senaste yttrande kan konstatera att också han själv inser att det inte finns något stöd ens bland de anställda för vpk:s krav på ett förstatligande av den svenska gummivaruindustrin. Det har mina kontakter. t.ex. med anställda i Gislaved. gett klart belägg för. Ett förstatligande skulle alltså inte på något sätt lösa problemen. Till Maj-Lis Landberg vill jag säga följande. Dels kräver hon att vi i vära överläggningar med moderbolaget skall sä rän — vilket vi har gjort —, dels kräver hon att vi också skall ha en översiktlig plan. Det hä r är ju i och för sig motsägande påståenden och krav. Skulle vi följa det ofta upprepade socialdemokratiska kravet på en översiktlig planering av bransch efter bransch, skulle vi därmed också avhända oss möjligheten att gå in i reella förhandlingar och ställa krav på företagen, eftersom företagen då alltid skulle kunna hänvisa till att den plan som skall arbetas fram och som företagen och de anställda ju måste vara överens om först måste avvaktas. Men här har vi inte tid att vänta på de socialdemokratiska centralplanerna, utan vi måste gå till aktion omgående. Det har vi också gjort genom våra överläggningar med moderbolaget i USA.
Fru talman! Men ett statligt övertagande av Goodyear och Firestone är inte liktydigt med att man då också måste låta staten ta över Gislaved. som ju drivs kooperativt. Det är ju den frågeställningen det handlar om. Sedan kan naturligtvis ett statligt engagemang i de här frågorna ha olika former, men det avgörande är att det är aktivt och framåtsiktande och inte så passivt som regeringens handlande hittilldags har varit. De omedelbara insatserna bör väl ändå gälla att ingen avveckling får ske förrän branschens situation har klarlagts. Jag vill också notera att nedläggningen av Goodyears fabrik i Norrköping äger rum samtidigt som regeringen har stoppat det planerade sjukhusbygget där. Kom ihåg att dessa attacker mot sysselsättningen görs i en kommun som ännu bär spår av tidigare svåra sysselsättningskriser! Jag menar att regeringen har ett synnerligen stort ansvar när det gäller jobben i Norrköping.
Fru talman! Nu tar Nils Berndtson till också lasarettsbygget i Norrköping. Det är en fråga om de investeringar i offentlig sektor som skall ske. och den kan knappast sammankopplas med den sak vi nu diskuterar.

Vi har vidare framhållit att problemet bör lösas genom att man återupptar de investeringar som eftersatts ett antal är.
Fru talman! Om man genom regeringsbeslut tar bort arbetstillfällen i Norrköping och samtidigt visar passivitet i en situation när multinationella företags åtgärder rycker undan vtterligare arbetstillfällen. då finns det ju ett klart samband.
Fru talman! Debatten blir ju ganska meningslös om den skall föras på de här villkoren. Regeringsbesluten visavi Norrköping är ägnade att stärka sysselsättningen i Norrköping. Våra aktiviteter visavi Goodyearfabriken görs för att ra sysselsättningen i Norrköping. Vi har dessutom haft anledning att diskutera andra industriprojekt i Norrköping, genom vilka vi är beredda att stödja sysselsättningen där.
Fru talman! Jag tackar för det svar industriministern gav om att Goodyear behövs och att alla ansträngningar skall göras för att trygga sysselsättningen. Men då måste man också vara aktivare. Jag vill påminna om att gummiindustrin egentligen är en liten bransch. Men strukturomvandlingen i branschen har varit ganska hårdhänt. Under senare år har inte mindre än 4 000 arbetstillfällen försvunnit inom branschen. Då är det enligt mitt förmenande nödvändigt att ha en plan för hela branschen. Vi i Norrköping känner solidaritet med gummiarbetarna i hela landet. Vår uppgift är att se till att vi får ha kvar den industri som är nödvändig ur både samhällsekonomiska synpunkter och beredskapssynpunkter.

Fru talman! Lars Werner har mot bakgrund av årets konflikt på den privata arbetsmarknaden frågat statsministern om regeringen är beredd att förbjuda arbetsgivarnas rätt att tillgripa lockoutvapnet. Frågan har överlämnats till mig. När man i vårt land i olika sammanhang har diskuterat frågan hur statsmakterna bör förhålla sig till konflikter som har brutit ut på arbetsmarknaden. har den bärande tanken varit att samhället bör vara neutralt. Som ett uttryck för detta ställningstagande har både i 1928 ärs kollektivavtalslag och sedermera i 1976 års medbestämmandelag funnits föreskrifter om att rätten att vidta stridsåtgärder i princip tillkommer båda parter på lika villkor. Samma princip finns till yttermera visso inskriven bland de grundläggande frioch rättigheterna i den nya regeringsformen. Även flera internationella instrument som Sverige har ratificerat. t.ex. Europarådets sociala stadga. utgår från att stridsåtgärder skall kunna vidtas av båda parter i en arbetskonflikt. Det kan finnas anledning att mot bakgrund av årets arbetskonflikter analysera det regelsystem som vi f.n. har. Tidigare erfarenheter visar emellertid att detta är en utomordentligt grannlaga uppgift. Mot den bakgrunden är jag inte för dagen beredd att göra nagot vidare uttalande i den av Lars Werner väckta frågan.

Fru talman! I Lars Werners frånvaro är det jag som får tacka för svaret. rörelsen. Därmed lamslogs viktiga delar av samhället och tillfogades även fackföreningsrörelsen och löntagarna ett hårt slag. Mot den bakgrunden är det mycket n kligt att massmedia liksom också företrädare för regeringen direkt gjort de fackliga organisationerna ansvariga för effekterna av Arbetsgivareföreningens lockout. Det har också gjorts gällande att löntagarnas strejkrätt och arbetsgivarnas lockouträtt är jämförbara, men detta är ju felaktigt. Utöver lockouten har arbetsgivarna, i kraft av sitt ägande av produktionsmedlen. makten över jobben liksom över produktionen, investeringar, avskedanden. permittering, forskning och utveckling m.m. En lockout motverkar ju strejkrätten. Arbetsgivarna utestänger de anställda från deras arbetsplatser och fråntar dem rätten att strejka. Arbetsgivarna förlorar då under en tid sina vinster. medan löntagarna därvid helt går miste om den livsviktiga lönen — pengar att handla mat för. att betala hyran med. att köpa kläder för etc. Vpk riktade när dessa två åtgärder jämställdes här i riksdagen kritik mot detta. Vi var då ensamma om denna inställning. I dag, efter storlockouten. har dock åsikterna svängt. och det finns nu en stark kritik från fackligt håll. inte minst från LO och dess ordförande. mot arbetsgivarnas lockouträtt. Vid en internationell genomgång finner man att lockouten är principiellt förbjuden t.ex. i Italien och i Frankrike. Den får endast utlösas mot strejkande arbetare. Också i Holland är den förbjuden. Om arbetsgivarna ändå utlöser lockout måste de betala ut löner till de anställda. I Västtyskland är lockout förbjuden i delstaten Hessen. och fackföreningsrörelsen har under våren bedrivit en kampanj för att få lockouten helt förbjuden. Frågan gällde om regeringen är beredd att förbjuda arbetsgivarna att tillgripa lockoutvapnet. Jag kan bara tolka arbetsmarknadsministerns svar som ett nej — arbetsmarknadsministern skall endast eventuellt titta på denna grannlaga uppgift. Jag vill ändå fråga arbetsmarknadsministern: Ar det inte så att arbetsgivarnas rätt att tillgripa lockoutvapnet kränker löntagarnas rätt att tillgripa strejken i en avtalskonflikt? Och ligger det inte ett problem i det förhållandet som måste erkännas också av regeringen? Jag vill till arbetsmarknadsministern ställa frågan om det verkligen är sa att lika villkor gäller vid en lockout. Vid strejk undanhåäller arbetarna sin arbetskraft. Vid lockout är det inte så att företagsägarna undanhaller sin arbetskraft. utan de förvägrar i stället de arbetande rätten att använda sin. Detta kan inte vara förenligt med jämställdhet och lika villkor. Med anledning av den hänvisning som arbetsmarknadsministern gjorde till den grannlaga uppgiften att analysera det nuvarande regelsystemet vill jag fråga, om det i genomgången härav även ingår att titta på frågan om blockaden. Är det alltså nu inte bara fråga om en begränsning av strejkrätten som man skall studera?
Fru talman! Enligt den svenska modellen är det ju arbetsmarknadens parter som i första hand bär ansvaret för avtalsrörelserna och deras genomförande. Den modellen bygger på att vi i vårt land har starka och ansvarskännande organisationer på båda sidor av förhandlingsbordet. Man kan mot den bakgrunden, fru talman, inte undgå att falla litet grand i funderingar över syftet med ett förslag, som rycker undan grundvalen för detta system och som innebär ett upphävande av rättigheter som har skrivits in i grundlag och i internationella dokument. Jag skulle, fru talman, därutöver till Lars-Ove Hagberg bara vilja säga att det från regeringens sida inte har gjorts några beskyllningar mot fackliga organisationer för att det har utbrutit en blockad. Vi har — som vi skall göra — ställt oss neutrala i konflikten, och så kommer vi att ställa oss också i eventuella kommande konflikter på arbetsmarknaden.
Fru talman! Regeringen är alltså inte beredd att ingripa mot lockoutvapnet. Det innebär väl egentligen att man ställer sig bakom Arbetsgivareföreningen och dess intressen, eftersom den har hand om produktionsmedlen och kan vidta mängder av åtgärder medan det råder s.k. arbetsfred. När man går in i förhandlingar kan arbetsgivarna dessutom utestänga arbetarna från jobbet, och då talar man om någon form av jämvikt. Är det jämvikt? Jag fick inget svar på den frågan. Vid en lockout utestängs arbetarna från arbetsplatsen. Det är ju inte alls jämförbart med arbetarnas möjligheter. Vem kan arbetarna utestänga från aft. Låt oss ta ett exempel på något som skulle vara jämlikt: Om arbetarna fick arbetsplatsen? De kan bara dra undan sin egen arbets strejka och även företagsägarna fick stejka, då skulle situationen vara jämställd. Men då kanske det skulle framkomma saker som skulle kännas ganska otrevliga för många. Man skulle se att en liten del av dem som finns i ett företag, aktieägare m.fl., skulle man klara sig utan i det här läget. I praktiken är det nio stora finansfamiljer som kan lockouta 3 miljoner människor. Det är vad det handlar om, och det är inte lika villkor. Tycker verkligen arbetsmarknadsministern att det är lika villkor? Detta är ju en central fråga. Det finns andra länder i Västeuropa som har en annan ordning. Vissa regeringsledamöter har gått till attack mot strejkrätten och antytt att den på vissa områden kanske skulle begränsas. Men om det förhållandet att Arbetsgivareföreningen kastar ut människor i arbetslöshet har inte regeringen sagt ett enda ord.

Fru talman! Frida Berglund har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att tillförsäkra de ungdomar som nu uppmuntras att söka arbete i storstadsregionerna trygga bostadsförhållanden. Anvisas någon genom arbetsförmedlingen arbete på annan ort kan skilda bidrag utgå både före och i samband med flyttningen. Bl. a. utgår bidrag i form av reseersättning och traktamente för s.k. sökanderesa till både den sökande och medföljande make eller, om personen i fråga är under 20 år, förälder. Detta bidrag har tillkommit för att den arbetssökande redan innan han eller hon bestämmer sig för att anta erbjudet arbete skall kunna ta del av förhållandena, inte bara på arbetsplatsen utan också på orten, exempelvis i fråga om tillgången på bostäder, skolor, barntillsyn m.m. Flertalet av dem som utnyttjar sådana s.k. sökanderesor är ungdomar under 25 år, och för att bl.a. hjälpa dessa ungdomar till rätta prövar arbetsmarknadsstyrelsen f.n. vid arbetsförmedlingen i Stockholm en verksamhet med särskild mottagningspersonal med uppgift att förbereda och genomföra mottagningsåtgärder i samråd med den arbetssökande. En åtgärd i det sammanhanget är att diskutera bostadsfrågan.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har aktualiserat bostadsfrågan för att peka på hur ungdomars behov av arbete, tak över huvudet och en säng att sova i kan utnyttjas när det är obalans mellan tillgång på arbete och tillgång till bostäder. Arbetskraftsomflyttningen är statsrådets ansvarsområde, och därför har jag ställt frågan till statsrådet Wirtén. Svaret är positivt så till vida att man har ordnat vissa mottagnin helt otillrö åtgärder, men i dagens situation har de här åtgärderna visat sig kliga. En första förutsättning för att klara av ett arbete är att man har en något så när hyfsad bostad. Ett minimikrav är att man kan hålla sig ren, att man har kokmöjligheter så att man kan klara någon enkel matlagning själv — och det bör man kunna göra till rimliga kostnader. Omställningen att flytta från skogslänen till Stockholmsområdet innebär i sig en påfrestning. Dessutom börjar man kanske sitt första arbete med allt vad det innebär av anpassningsproblem. I dag kan mycket få av dem som flyttar räkna med att få en ordnad bostad i Stockholmsområdet. Hur skall då ungdomarna kunna göra sig själva rättvisa? Många av dem är dessutom helt ovetande om den bostadsmarknad som de möter och blir ett lätt byte för diverse figurer som vill komma åt lättförtjänta pengar. För en tid sedan läste jag i Aftonbladet en artikel under rubriken ”Tjugo ungdomar betalade för samma lägenhet”. Hyran varierade mellan 3 000 och 6 000 kr. per kvartal. En av ungdomarna kom med sitt flyttlass från Borlänge och fann att 19 andra hade fått hyra samma lägenhet i andra hand. Lägenhetsinnehavaren var i Göteborg och helt okunnig om hyrestransaktionerna. Sådana här situationer gör att ungdomen helt kan tappa sugen, och med rätta frågar de: Vilket samhälle är det vi lever i? Jag har träffat ungdomar som har fått erbjudande om stora bostäder som kostar 2 800 kr. i hyra per månad — en orimlighet för ungdomar med medelmåttiga inkomster. Det behövs fler billiga bostäder för ungdomar, men det är inte arbetsmarknadsministerns bord. Det bör emellertid vara en uppgift för arbetsmarknadsmyndigheten att informera om bostadsmarknaden. Är bostadsmarknaden sådan som den är i exempelvis Stockholmsområdet finns det starka skäl att avråda ungdomar från att flytta. Jag vill därför fråga statsrådet: Anser också statsrådet att det av sociala skäl är motiverat att arbetsmarknadsmyndigheten avråder ungdomar från att flytta innan de verkligen har fått sin bostadsfråga på inflyttningsorten löst?
Fru talman! Den fråga som Frida Berglund har tagit upp gäller två olika kompetensområden, vilket hon helt riktigt påpekade i sitt inlägg. Här är det en arbetsfördelning mellan kommunerna som är ansvariga för bostadsförsörjningen och arbetsmarknadsverket som har att hjälpa till vid sökandet efter nya jobb, om någon önskar byta sysselsättning eller har blivit utan ett jobb. Jag medger att om man på detta sätt har skilda kompetensområden kan en del svårigheter uppstå. Men jag har också i mitt svar mycket tydligt redovisat att vetskapen om dessa svårigheter har gjort att arbetsmarknadsverket har satt in speciella resurser för att försöka avhjälpa dessa svårigheter, som framför allt gäller storstadsområdena. Här i Stockholmsområdet är ett par tjänstemän direkt avdelade för att hjälpa ungdomar som söker arbete här, så att de skall komma till rätta med inte bara bostadsfrågan utan även andra problem. Man har alltså försökt tillgodose behovet av information, även om vi naturligtvis alltid kan diskutera om resurserna är tillräckliga. Frida Berglund frågade om man skall avråda ungdomarna från att flytta till de områden som har svårast att ordna bostäder. Man skall naturligtvis i stället försöka komma till rätta med problemet. Jag har vid skilda tillfällen sagt att en viss rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig, och den uppfattningen har jag alltjämt. Men naturligtvis skall den ske på ett socialt ansvarsfullt sätt.
Fru talman! Jag kunde naturligtvis ha ställt min fråga till socialministern i stället, för det finns också en social aspekt på problemet. Ordnas inte bostadsfrågan — och den är i dag väldigt besvärlig i Stockholm — blir det svårt för ungdomarna att klara sig. Vi kani tidningarna läsa rubriker som att ”Här i en källare i Solna bor Hans” — det gällde en ung man med förvärvsarbete. Jag sade att det var positivt att man hade gjort besöksresor och att man hade avdelat personal för de här frågorna. Men så länge 19-20 personer kan hyra samma lägenhet i andra hand och bli lurade är förhållandena inte tillfredsställande. Det lyckas därför att ungdomarna många gånger är omedvetna om bostadsproblemen, även om man berättar för dem att det är svårt att få bostad i Stockholm. De saknar sådana erfarenheter. De har många gånger haft en relativt hyfsad bostad hemma. Därför blir de ett lätt byte för bostadsspekulanterna. Dessa vet också att ungdomarna har pengar i form av flyttningsbidrag från AMS, och det utnyttjar de. Så blir ungdomarna av med sina pengar och har ändå ingen bostad. Jag erkänner att det här är ett svårt problem som berör väldigt många, men det drabbar ungdomar särskilt hårt — ungdomar som kanske har flera misslyckanden bakom sig på hemmaplan, eftersom de inte har fått jobb. De upplever här ännu ett misslyckande.

Fru talman! Arne Nygren har frågat mig om jag anser att AMS fullföljande av tidigare planerad flyttning av anställda inom verkets egenregiverksamhet från Norrland söderut och planerad indragning av regionkontor i de nordligaste länen är regionalpolitiskt försvarbara och i överensstämmelse med riksdagens uttalade mening. Det ankommer på AMS att själv —i enlighet med de riktlinjer som har getts av regering och riksdag — bestämma i vilken utsträckning beredskapsarbeten skall utföras i AMS egenregi. Det av Arne Nygren åberopade uttalandet av riksdagens arbetsmarknadsutskott om AMS egenregiverksamhet kommer att ges AMS till känna i regleringsbrevet för budgetåret 1980/81. AMS har fått regeringens uppdrag att i samråd med statskontoret och i nära kontakt med berörda personalorganisationer se över administration och organisation av beredskapsarbeten. Översynen skall ta sikte på regionkontorens ställning i arbetsmarknadsverkets organisation och redovisas senast i styrelsens anslagsframställning för budgetåret 1981/82. Innan denna översyn har fullföljts finns inte anledning för mig att göra något uttalande i den frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret. För två månader sedan behandlade riksdagen arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 och i samband med detta fyra motioner som handlade om den framtida omfattningen av beredskapsarbeten i AMS egenregi. egenregiverksamhet i Norrlandslänen. Arbetsmarknadsutskottet lugnade motionärerna och övriga oroliga genom att i betänkandet uttala att ”det finns skäl att iaktta försiktighet vid neddragningen av verksamheten i norr med kilda problem som finns på arbetsmarknaden där. Det kan i hänsyn till de s de nordligaste länen, vid bedömningen av behovet av beredskapsarbeten i AMS regi, vara berättigat att med den specialanvisade arbetskraften jämställa vissa äldre arbetslösa, som är ortsbundna och saknar full arbetsförmåga.” Hur har då AMS reagerat på denna utskottets uttalade mening. som också i enighet antogs av riksdagen? Enligt vad jag fått veta i kontakter med AMS planerar man precis som man gjorde före riksdagsuttalandet en mycket kraftig neddragning av egenregiverksamhet i Norrlandslänen. Mätt i antal arbetsledare och tekniker vid regionkontoren i norr ser neddragningen ut så här. Den 17 januari i år svarade arbetsmarknadsministern på en fråga här i riksdagen om AMS egenregiverksamhet och en då fruktad neddragning i Norrland. Statsrådet sade då så här: ”Enligt vad jag har inhämtat planerar AMS f.n. en liten minskning av egenregiverksamheten i de tre nordligaste länen.” Jag vill nu när neddragningsplanerna är kända fråga statsrådet: Är denna neddragning så liten som statsrådet räknade med när han svarade i januari? Till detta kommer att AMS i dagarna har meddelat planer på indragning av ett av sina regionkontor, och då ett av kontoren i Norrland. nämligen det i Umeå. Därmed skulle 15 AMS-heltidsanställda få flytta söderut. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Är detta regionalpolitiskt försvarbart? Är det en försiktighet av det slag som riksdagen uttalade sig för i mars i år?